Herr talman! Jag tackar naturligtvis finansministern för svaret, även om det i stora stycken handlade om obefogade krav på stadgeändringar. Några krav, obefogade eller ej, har jag inte framfört i min fråga. Den delen av svaret är kanske inte så intressant i det här sammanhanget. Finansministern frågar mig om jag har en annan uppfattning än finansministern när det gäller bankens profil. Finansministern talar då om bankens uttalade miljöprofil. Jag kan försäkra att jag inte har någon annan uppfattning. Men den uttalade miljöprofilen i stadgarna, som finansministern hänvisar till, är kanske inte så intressant. Vad jag frågade efter var hur miljöprofilen fungerar i bankens arbete och hur regeringen och finansministern tänker hantera detta. Banker av det här slaget -- Världsbanken är kanske det mest klassiska exemplet -- har ofta haft en uttalad miljöprofil i sina stadgar. Så långt är allt gott och väl. Men vi vet ju att Världsbanken har misslyckats med att leva upp till den uttalade miljöprofilen. Jag vill då veta: Finns det någon uttalad miljöstrategi i EBRD? Om så inte är fallet, har finansministern verkat för eller kommer finansministern att verka för att en utkristalliserad miljöstrategi tas fram? Finns det personal i banken som har de miljöekonomiska och ekologiska förutsättningarna att leva upp till de uttalade miljöprofilen? Finns det miljöekonomer? Finns det annan personal? Först när man har klarat ut dessa delar, är det möjligt att avgöra om det i dag finns förutsättningar för banken att hävda sin uttalade miljöprofil i sitt praktiska arbete. Det blir intressant att se om finansministerna och jag har delade uppfattningar i det avseendet. Men jag hoppas inte det.
Herr talman! Jag skall förklara för Lennart Daléus varför jag tog upp detta med omotiverade krav på stadgeändringar. Man kunde tolka -- men det var bra att inte Lennart Daléus avsåg detta -- meningen om att villkoren för miljöprojekt borde göras så förmånliga som möjligt så att det var fråga om särskilt subventionerade lån. Det gläder mig att Lennart Daléus inte avsåg att förespråka detta. Jag tycker att det är oerhört viktigt att man också lever upp till de uttalade mål som har fastställts. Det är väldigt trevligt att kunna säga att här finns en organisation som gör det. Man har en uttalad miljöstrategi och en miljöchef. Denne miljöchef har dessutom haft kontakter med Olof Johansson och han avser att ta ytterligare kontakter för att man från svensk sida skall se efter vilka möjligheter det finns för samfinansiering av speciellt intressanta miljöprojekt. Det finns väl utvecklat där. Jag kan inte svära på att det motsvarar Lennart Daléus krav på kompetens på området. Men jag kan ändå konstatera att det finns en mycket uttalad miljöprofil och att det också i de projekt som är genomförda, som för all del inte är så många -- vi hoppas att de skall bli fler -- inte bara ingår kärnsäkerhet utan att det också finns en kraftig betoning på olika projekt för t.ex. avloppsrening. Avloppsledningar från de baltiska länderna och från Polen har direkt beröring med arbetet för att rena och bevara Östersjön. Det finns en stor mängd sådana projekt som har en mycket speciell miljöprofil, vilka man har valt av just dessa skäl.
Herr talman! Jag tycker att det som finansministern pekar på när det gäller inriktningen på bankens arbete på många sätt låter lovande, och jag känner till de personer som finansministern nämnde. Men jag har ändå fått intrycket att banken är traditionellt övertung i en ekonomisk och finansiell kompetens, som naturligtvis är nödvändig. Den bör i det här fallet, med den inriktning banken skall ha, verkligen ha en matchning med en tung miljömässig, ekologisk och liknande komptens. En annan del som jag tycker är viktig att få utklarad är förutsättningarna för villkoren. Även om man inte ändrar i stadgan vore det intressant att få höra finansministerns bedömning av möjligheterna för länder som nu behöver västvaluta att satsa på investeringar och utnyttja det stöd de kan få till investeringar i andra projekt än sådana som genererar västvaluta. Till den andra kategorin projekt hör miljöinvesteringar. Hur skall man klara detta om man inte får möjlighet till en mjukare hantering av banken?
Herr talman! Låt oss först vara överens, Lennart Daléus och jag, om att det är väldigt bra med miljöprofilen och att vi faktiskt från svensk sida trycker på för att få miljöprojekten inom bankens verksamhet igångsatta. Det finns t.ex. projekt som Sverige har avstått från att bifalla. Man har sagt att dessa bör man inte genomföra, därför att de nödvändiga miljökonsekvensanalyserna inte har gjorts. Policyn att detta är en viktig förutsättning för projekt, tycker jag att vi bör fortsätta att driva. Nästa fråga blir då hur man skall bära sig åt för att få till stånd projekt som inte alltid har vanlig penningmässig avkastning. Då måste man ha extra medel. Om de skall vara i form av en fond för kärnsäkerhet eller något liknande är en fråga. Det kan finnas andra typer av extra medel i form av gåvor eller litet extra resurser anslagna. De insatser från Olof Johanssons sida som jag nämnde är ett exempel.
Herr talman! Jag skall med intresse och engagemang följa bankens utveckling även fortsättningsvis. De svar som finansministern har gett visar att det finns goda förutsättningar för att den uttalade miljöprofilen också kommer att få en konkret fortsättning i arbetet.

Herr talman! Sven-Olof Petersson har -- bl.a. mot bakgrund av en artikel i Värnpliktsnytt om användandet av anabola steroider bland värnpliktiga -- frågat mig vad jag tänker göra för att komma till rätta med bruket av anabola steroider bland värnpliktiga. Sven-Olof Petersson tar upp en viktig fråga. Jag anser att det är fullkomligt oacceptabelt att anabola steroider över huvud taget används av värnpliktiga inom försvaret. Förekomsten av anabola steroider på regementen kan inte tolereras. Självfallet rör det sig dock inte om ett problem som är specifikt för försvaret. Det är ett problem för hela samhället. För övrigt så är det ju förbjudet att inneha anabola steroider enligt lagen om förbud mot vissa dopningsmedel. Jag har inhämtat upplysningar i ämnet från Värnpliktsverket och Sveriges centrala värnpliktsråd. Exakt hur stort problemet är inom försvaret är svårt att säga, men tendensen tycks vara att problemet ökar. Försvarets sjukvårdsstyrelse deltar i en arbetsgrupp som behandlar frågan om samhällets insatser mot dopning med bl.a. representanter från Överbefälhavaren i denna grupp är också aktuellt. Anledningen till att denna grupp tillskapats är just tendensen till ökad användning av anabola steroider bland framför allt ungdomar. I dag utbildas försvarets läkare och sjuksköterskor av Försvarets sjukvårdsstyrelse i frågor om alkoholoch narkotikaproblem hos bl.a. värnpliktiga. Även de värnpliktiga får på förbanden en grundlig information om dessa problem. Försvarets myndigheter planerar att införa utbildning också om skadeverkningarna av bruket av anabola steroider. Försvarets myndigheter är således medvetna om problemet och arbetar med det. Jag ser därför inget behov av åtgärder just nu från regeringens sida.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på denna fråga. När jag tog del av de artiklar som ligger till grund för frågan blev jag väldigt upprörd över att sådant här, som jag uppfattar det, väldigt öppet förekommer bland många värnpliktiga ute på förbanden. Detta är något som jag senare också har fått styrkt vid samtal med representanter för de värnpliktiga. Det som gjorde mig mest bekymrad var att värnpliktiga med sådana här preparat i kroppen kanske också kunde komma i kontakt med fordon, vapen och annat och att de därigenom kunde utgöra en säkerhetsrisk både för sig själva och för övriga inom förbanden och verksamheterna. Jag tycker att det som försvarsministern sade är mycket positivt, nämligen att det är fullkomligt oacceptabelt att värnpliktiga använder den här typen av preparat. Jag vill också dela uppfattningen att problemet med dessa medel troligtvis inte är specifikt för försvarsmakten utan snarare en form av generationsproblem -- ett generellt samhällsproblem. Det är viktigt att man försöker att komma till rätta med de här bekymren. Jag tror att upplysnings och informationskampanjer om detta är väldigt viktiga. Såvitt jag förstår av svaret planerar man att införa en utbildning för i första hand personal, läkare och sjuksköterskor inom försvaret om skadeverkningarna av bruket av anabola steroider. Det skulle vara intressant att få veta om det finns någon tidsplanering för hur snabbt denna kan komma till stånd. Det är viktigt att det sker så fort som möjligt och att man har en bra plan också för en utvärdering när det gäller den här problematiken. Är någon sådan planerad? Det är också intressant att få veta om man planerar att göra någon form av undersökningar som kan visa om dessa preparat kan ha legat till grund för olyckor och incidenter som har skett på förbanden alternativt hur många frikallandeärenden av värnpliktiga som har orsakats av det här missbruket eller bruket -- det är samma sak eftersom bruket är att missbruka.
Herr talman! Jag förutsätter att den utbildning i att informera värnpliktiga om skadeverkningarna av bruket av anabola steroider kommer till stånd med det snaraste. Med detta vill jag ha sagt att jag hoppas att man redan under innevarande kan få till stånd en tillfredsställande information om detta. Frågan om i vad mån anabola steroider är orsaken till olyckor är svår att besvara. Jag har inhämtat upplysning om att det inte sker någon rutinmässig kontroll vid inskrivningen av värnpliktiga, men om det vid inskrivningen klart framgår att den värnpliktige missbrukar anabola steroider innebär det med all sannolikhet att den värnpliktige befrias från värnpliktstjänstgöring. Det är alltså viktigt att man på ett så tidigt stadium som möjligt kan få till stånd någon form av kontrollmekanism på det här området. Kunskaperna om bruket av anabola steroider över huvud taget, och naturligtvis också inom försvaret, har varit begränsade. Detta är jämfört med andra missbruk ett relativt nytt fenomen. Jag utgår från att man nu kommer att ägna detta ökad uppmärksamhet och att vi så snabbt som möjligt kan vidta kraftfulla åtgäder mot detta bruk. Jag vill avslutningsvis i detta inlägg säga att försvaret självfallet inte är en isolerad del av samhället. Om bruket av anabola steroider ökar bland ungdomar i allmänhet slår det tyvärr också igenom inom försvarsmakten.
Herr talman! Det är bra att försvarsministen har ambitionen att detta skall komma till stånd så fort som möjligt och att man vidtar alla de åtgärder som kan vidtas i detta fall. Detta är en så pass viktig fråga. Vi delar tydligen den grundläggande uppfattningen. Kanske det egentligen skulle finnas skäl för att införa någon form av test vid inskrivningen till värnpliktstjänstgöringen. Om man på något sätt kunde spåra dessa medel i kroppen redan vid inskrivningstillfället, kunde man kanske lokalisera en riskgrupp inom den vidare utbildningen men även inom samhället totalt. Ett problem är också att det trots att gränserna inte är öppna tydligen väller in sådana här preparat österifrån för närvarande. Det kanske i och för sig är en fråga som borde ställas till justitieministern vilka åtgärder man bör vidta på tullsidan för att komma till rätta med den insmugglingen. Det är mycket viktigt att man hela tiden uppmärksammar detta och följer upp dessa bitar. Är det möjligt att redan vid inskrivningen göra en test?
Herr talman! Jag är inte medicinare, så jag har svårt att uttala mig om huruvida en test kan ske på ett effektivt sätt redan vid inskrivningen. Det är inte heller säkert att detta löser problemen. Man kan ju faktiskt börja missbruka anabola steroider efter inskrivningen. I allmänhet går det en relativt lång tid -- ibland alltför lång tid; det kan röra sig om år -- mellan inskrivningen och inryckningen. Då löser en test inte på något sätt problemen. Jag förutsätter dock att den arbetsgrupp som jag just har refererat till också tar upp frågan om en test i samband med inskrivningen eller -- kanske än hellre -- i samband med inryckningen. Det förhållandet att det nu har blivit en ökad medvetenhet om missbruket kan innebära att t.ex. befälen ute på våra förband noterar detta och vidtar vederbörliga åtgärder.
Herr talman! Det är nog korrekt som försvarsministern säger att detta bruk inte behöver ha börjat innan man mönstrar utan faktiskt kan börja under värnpliktstiden. Det ställer stora krav på förbanden att man i samband med värnpliktstjänstgöringen inte bara informerar utan också ser till att man under de värnpliktigas fritid kan erbjuda bra fritidsaktiviteter med bra ledare. Där tror jag att en samverkan med föreningslivet på orten samt med Riksidrottsförbundet borde vara en bra möjlighet. Man kan även samarbeta med den grupp som heter ''Soldater mot droger'' och som tydligen arbetar tillsammans med Värnpliktsrådet. Det är också en fråga om attityder, inte bara från samhället utan också från befälet och de som hanterar de värnpliktiga dagligen ute på förbanden. Det är viktigt att man där bedriver breda informationskampanjer, i synnerhet riktade till de befäl som är i samma ålder och har samma intresseområden under fritiden som de värnpliktiga som dessa befäl har att leda i det dagliga arbetet. Det är en målgrupp i detta sammanhang. Hela tiden måste vi uppmärksamma och kontinuerligt följa upp dessa problem. De är viktiga, inte bara för de värnpliktiga utan för hela ungdomsgenerationen.
Herr talman! Bruket av anabola steroider är inte något specifikt för försvaret. Jag kan emellertid klart lova Sven-Olof Petersson att också försvaret skall göra vad det kan för att visa att inom dess verksamhetsram detta missbruk inte på något sätt tolereras.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för detta svar. Jag hoppas att denna diskussion skall leda till att dessa problem ytterligare uppmärksammas både i arbetsgrupperna och ute på förbanden så att problemen får den prioritet som jag tycker att de förtjänar.

Herr talman! Kent Carlsson har frågat mig om regeringen avser att göra något för att använda värnplikten som ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten. Kent Carlsson har därvid pekat på två åtgärder som innebär att man dels inkallar värnpliktiga som är arbetslösa framför dem som har arbete, dels befriar de värnpliktiga som inte kommer att inkallas inom två år. För värnpliktsutbildning skall det antal tas ut som behövs för försvarsmaktens krigsorganisation eller fredstida beredskap. Vid uttagningen skall den som är bäst lämpad för en befattning tas ut till utbildning. Den som tas ut till utbildningsreserven kommer inte att behöva genomgå någon utbildning, om det inte behövs med hänsyn till Sveriges försvarsberedskap. Antalet värnpliktiga som skall genomgå utbildning styrs således av krigsorganisationens storlek, krigsförbandens omsättning och de ekonomiska resurser som har tilldelats försvarsmakten. De förslag som Kent Carlsson tar upp för att minska arbetslösheten är inte förenliga med det värnpliktssystem som vi har i dag. Man kan inte befria någon från värnplikt bara på grund av att han inte har kallats till tjänstgöring inom två år. Det kan ofta vara så att den värnpliktige själv har sökt och fått anstånd med tjänstgöringen. Att kalla in arbetslösa framför dem som har arbete kan i förstone synas tilltalande. Men det är inte heller en framkomlig väg. Som jag nyss sade skall -- så länge som vi har ett värnpliktsförsvar -- den som är bäst lämpad för en befattning i krigsorganisationen kallas till tjänstgöring. Säkerligen finns många av dessa värnpliktiga bland dem som har ett arbete. Att i stället ta ut värnpliktiga som är arbetslösa strider sålunda mot vad riksdagen har beslutat i denna fråga. Samtidigt är det självfallet av stor betydelse för tilltron till vårt värnpliktssystem att den enskildes möjligheter på arbetsmarknaden inte försämras till följd av värnpliktstjänstgöringen. Det är därför viktigt att åtgärder vidtas för att motverka detta. Exempelvis görs redan hos Överbefälhavaren och ute på förbanden stora insatser för att den värnpliktige vid utryckningen lättare skall kunna komma ut i arbetslivet.
Herr talman! Jag tackar för svaret. Bakgrunden till min fråga är att vi lever i en speciell situation med en mycket snabbt ökande ungdomsarbetslöshet. Då tycker jag att det är rimligt att vi studerar alla områden för att se om vi kan underlätta för ungdomarna genom att göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Därför ställde jag min fråga. Statsrådet har vävt in vissa möjligheter i sitt svar. Försvarsmakten kan faktiskt plocka ut människor till utbildningsreserven. Som det ser ut i dag är väl risken inte speciellt stor att den utbildningsreserven aktiveras. Det gäller här ganska många unga killar. I valet mellan två personer som är lika kvalificerade för en befattning inom försvarsmakten kan det vara ytterligare en faktor att väga in om någon av dem är arbetslös eller har arbete. En sådan flexibilitet vore utmärkt. Det skulle underlätta för unga killar som söker jobb. Även bland de arbetslösa finns många som passar för olika typer av befattningar inom försvaret. Givetvis är det utmärkt att man på förbanden gör insatser för att hjälpa ungdomarna till arbete efter värnpliktstjänstgöringen.
Herr talman! Riksdagen har fastslagit en viktig princip, nämligen att vi skall ha ett värnpliktsförsvar och att den som är bäst lämpad för en befattning också skall kallas in för att fullgöra den utbildning som leder till denna befattning. Detta hindrar naturligtvis inte att man ibland kan ta personliga hänsyn och använda sunt förnuft samt visa flexibilitet inom ramen för det existerande systemet. Så sker faktiskt ofta. Jag håller med Kent Carlsson om att det är viktigt att de som nu gör sin värnplikt -- och de allra flesta gör det -- inte hamnar i en extra besvärlig situation när de rycker ut. Jag har i mitt uppdrag såsom försvarsminister möjlighet att träffa väldigt många värnpliktiga och samtala med dem om detta. Vi försöker vidta olika åtgärder för att se till att värnpliktstiden inte blir ett hinder för att komma ut på arbetsmarknaden utan tvärtom kan bli en merit som underlättar inträdet eller återinträdet på arbetsmarknaden. För några dagar sedan presenterade en arbetsgrupp inom Försvarsstaben en rad åtgärder, som jag i princip ställer mig bakom, för att just ge värnpliktstjänstgöringen ett meritvärde och anpassa arbetsmarknadsreglerna till de värnpliktigas speciella situation när det gäller att komma i åtnjutande av de förmåner som vårt arbetsmarknadsystem erbjuder. Jag hoppas innerligt att vi inte skall behöva dra denna fråga i långbänk. De som har legat inne kanske ett år och gjort en insats för landet skall faktiskt inte behandlas sämre än dem som har haft ett helt civilt yrke under samma period.
Herr talman! Jag hörde också ett referat, och det fanns många intressanta förslag. Min fråga handlade om dem som ännu inte är inkallade. När man från försvarsmaktens sida granskar de ungdomar som man har prövat och som man skall ta ut till olika typer av utbildningar skulle man kunna göra den form av vägningar som jag försökte redogöra för i mitt förra inlägg. Om man har jämbördiga kandidater till en post inom försvaret kan man kanske lägga in sådana här aspekter i bedömningen. Om en person är arbetslös kan det även vara bra ur något slags statsekonomisk synpunkt att den personen får tjänsten framför någon som har samma kvalifikationer men som har ett jobb. Det kan vara ett litet sätt att också bidra till en bättre statsekonomi. Jag är inte ute efter att krossa det nuvarande värnpliktssystemet, även om jag har synpunkter på detta och inser att det kommer att behöva göras stora förändringar framöver. Det finns, som sagt, en viss möjlighet med utbildningsreserven, och den hoppas jag att man använder.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att vi är överens om att behålla de nuvarande principerna för värnpliktssystemet. Jag tror att det skulle leda mycket långt att rucka på grundprincipen att den som är lämpad för en viss befattning också skall utbildas för denna och att vi har så objektiva kriterier som möjligt. Sedan kan jag ändå inte underlåta att påpeka att om Kent Carlsson hjälper mig att få igenom de försvarsanslag som jag behöver, skall jag nog se till att det inkallas tillräckligt många människor. På så sätt skall jag mycket kvickt bidra till att lösa problemen med ungdomsarbetslösheten, och det på stubben.
Herr talman! Jag hade inte tänkt begära ordet fler gånger. Jag försökte litet fint antyda att jag nog personligen åtminstone kan tänka mig att göra om det nuvarande värnpliktssystemet ganska kraftigt i framtiden. Jag tror att det kommer att bli nödvändigt. Sådana signaler har även kommit från överbefälhavarens håll. I en effektiv försvarsmakt handlar det också om vilken utrustning man kan sätta i händerna på de värnpliktiga och om läget ute i världen. Men vi kanske skall ta en diskussion senare om försvarets framtida utseende och om värnpliktens roll i detta.
Herr talman! Jag hoppas att vi kan ta den debatten vid ett senare tillfälle. Får jag också uttrycka förhoppningen att Kent Carlsson och jag är överens om att det problem som vi just nu har med ungdomsarbetslösheten är övergående -- den arbetslöshet som är relativt hög och som bland ungdomar mellan 16 och 19 år uppgår till ca 9 000 personer och bland ungdomar mellan 20 och 24 år ca 4100. Den debatten bör om något eller några år vara helt irrelevant.

Herr talman! Åke Carnerö har frågat mig vad jag tänker göra för att bevara svensk kompetens vad gäller splitterskyddade bandvagnar. Den bandvagnstyp som Åke Carnerö nämner i sin fråga är bandvagn 208 S Skalman, som tillverkas av Låt mig börja med att säga att det svenska försvaret är mitt uppe i en upphandling av stridsfordon 90 hos Hägglunds. Regeringen har tidigare fattat beslut om inköp av ett antal stridsfordon för armén, och jag kan meddela att regeringen den 19 maj tog ställning till steg två i stridsfordonsupphandlingen. Detta steg omfattar anskaffning av specialfordon, som luftvärnskanonvagn, stridsledningsbandvagn m.m. För perioden därefter och fram till några år efter sekelskiftet finns därutöver medel avsatta i arméns planering för stridsfordonsanskaffningen. Det rör sig alltså sammantaget om en stor affär för Hägglunds -- det handlar om miljardbelopp. Armén står också inför en annan stor upphandling, nämligen av en ny stridsvagn. Vilken stridsvagn vi än väljer av de olika alternativ som nu studeras, innebär det sannolikt att Hägglunds kommer att bli inblandad i den industrisamverkan som blir följden av upphandlingen. Enligt min mening finns det mot bakgrund av försvarets upphandling av den nya stridsvagnen och stridsfordon 90 en god grund för Hägglunds att även i framtiden behålla den goda kompetens som företaget nu har när det gäller splitterskyddade bandgående fordon.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag vill hålla mig till bandvagn 208 S. Säkerhetspolitiskt är det en stor tillgång för ett land att ha en inhemsk försvarsindustri. Dessutom är det en tillgång för svenskt näringsliv vad det gäller teknologisk utveckling, och det gör att vi måste prioritera bland försvarsindustrins produkter i framtiden. För att svensk försvarsindustri skall kunna överleva och få exportorder förväntar sig många -- för att inte säga alla -- eventuella köpare att svenska försvaret införskaffar produkten i fråga. Jag förmodar att försvarsministern känner till det här. Är detta något som komplicerar försvarets materielinköp?
Herr talman! Vad som komplicerar framtiden för Skalman är det faktum att riksdagen på förslag av försvarsutskottet har gjort förändringar i den proposition som regeringen lade fram i januari. Det innebär att försvarsutskottet har uppdragit åt regeringen att vidta besparingar i stället för de som uteblivit. Det gäller t.ex. nedläggningen och flyttningen av Lv 4 i Ystad resp. samlokaliseringen i Östersund. Det innebär att mycket stora belopp nu återfinns någon annanstans. Jag önskar,herr talman, att jag vore i trolleribranschen. Men det är jag tyvärr inte, och någonstans måste dessa pengar tas -- exakt var är ännu inte klart. En annan sak som kan komma att komplicera Skalmans framtid är att det ligger en proposition på riksdagens bord om svenskt deltagande i FN styrkor i Bosnien. I den propositionen sägs det att även om nya medel skall tillföras för att finansierna denna FN-styrka -- något som jag betraktar som självklart, eftersom pengar inte kan tas från något annat håll -- skall försvaret ändå svara för de stridsfordon som kan komma att ingå i krigsorganisationen. Det innebär att ytterligare en uppgift läggs på försvaret utan att medel för ändamålet ställts till förfogande. Vi håller nu på att undersöka hur vi skall kunna lösa den här ekvationen. Det enklaste vore naturligtvis om riksdagen biföll regeringens kloka förslag i propositionen när det gäller fredsorganisation och annat och därigenom såg till FN-operationer helt finansierades utanför ramen för försvarsbudgeten.
Herr talman! I budgetpropositionen anger regeringen under rubriken Svensk försvarsindustri att en eventuell framtida satsning på slitterskyddade bandvagnar ger möjlighet att behålla kompetensen på vidmakthållandenivå. Jag skulle vilja fråga försvarsministern vad som ligger bakom den formuleringen. I min fråga nämnde jag också att man när det gäller framtida svenska humanitära insatser och fredsbevarande operationer skulle kunna tänka sig att anskaffa splitterskyddade bandvagnar. Men min fråga är alltså vad som ligger bakom den formulering i budgetpropositionen som jag refererat till.
Herr talman! Får jag först säga att jag naturligtvis hoppas och arbetar så mycket jag kan för att Hägglunds skall få möjligheter att även fortsättningsvis framgångsrikt utveckla fordon för det svenska försvaret och även för export. Jag gör vad jag kan för att främja export av svensk försvarsmateriel. Bakom den formulering som Åke Carnerö hänvisade till ligger att vi just nu undersöker vad de nya belastningar som lagts på försvaret får för konsekvenser för anskaffningen av splitterskyddade fordon. Jag vill understyrka att några definitiva beslut, varken positiva eller negativa, inte har fattats. Vi måste avvakta riksdagens beslut t.ex. om styrkan till Bosnien. Jag skall göra vad jag kan för att vi skall kunna behålla den kompetens som finns hos Hägglunds. Beslutet i förra veckan innebar en mycket stor satsning på den typ av fordon som Hägglunds tillverkar.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för det beskedet -- det låter hoppingivande. Jag tolkar i det svaret in att försvarsministern anser att det är viktigt för svenskt försvar och även för svenskt näringsliv att vi behåller den här kompetensen. När det gäller de fredsbevarande operationer som svensk militär i framtiden kan komma att sättas in i tror jag att det är viktigt rent psykologiskt att vi kan använda svenska produkter.
Herr talman! Jag delar helt den uppfattningen. Nu är det emellertid så, att det i en styrka av det slag som nu planeras inte bara kommer att behövas bandgående fordon utan även hjulgående fordon. Det är nödvändigt av olika skäl. Den avvägningen håller vi nu på att se över. Jag delar helt uppfattningen att vi skall slå vakt om svensk försvarsindustri och den kompetens som Hägglunds här representerar. Men vi måste ändå vara realistiska och inse, att varje gång riksdagen lägger på försvaret nya bördor genom att föreslagna rationaliseringar icke kan genomföras, slår detta någonstans. Jag säger nu inte att detta nödvändigtvis skall slå mot t.ex. Skalman. Men någonstans måste pengarna tas. Jag hoppas verkligen att vi i framtiden undviker förändringar av det slag som nu har skett.

Herr talman! Birger Andersson har frågat mig vad regeringen kommer att göra för att om möjligt förhindra spridningen av militära vapen och annan militär utrustning till brottsbenägna personer. Sigrid Bolkéus har ställt två frågor till mig. Den första gäller vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra inbrott i militära förråd. Den andra gäller huruvida samma krav kommer att ställas på säker förvaring av statens vapen som det görs beträffande civila vapen. Då båda dessa frågor nära ansluter till Birger Anderssons fråga besvarar jag de tre frågorna i ett sammanhang. Låt mig först säga att regeringen redan i början av år 1992, dvs. förra året, på mitt förslag gav Överbefälhavaren i uppdrag att se över rutinerna för bevakning och bestämmelser för förrådshållning av vapen. Överbefälhavaren redovisade i september 1992 den inriktning som han anser skall ligga till grund för den regelverksöversyn som nu pågår inom myndigheten. Ett antal konkreta åtgärder angavs inom områdena ledning, sekretesskydd, infiltrationsskydd, tillträdesskydd och utrustning med vapen i hemvärnet. Överbefälhavaren bl.a. att de reduceringar som nu görs i krigsorganisationen medför möjligheter att på sikt avveckla ett antal byggnadstekniskt mindre motståndskraftiga förråd. Ett antal alternativ övervägs också för att åstadkomma materiella förbättringar av vapenkassuner, säkerhetsboxar, säkerhetsskåp och containrar. Vårt mobiliseringssystem medför inte bara att försvarsmakten förvarar vapen, ammunition och sprängmedel i ett stort antal förråd runt om i landet. En viss mängd vapen förvaras också i fast anställd personals och hemvärnsmäns bostäder. Överbefälhavaren angav i sin redovisning att han nu har upphävt kravet på att fast anställd personal skall förvara tjänstetidsvapen i bostaden. Detta innebär att huvuddelen av dessa vapen kommer att återlämnas till militära förråd. Hemvärnsmän som bl.a. har till uppgift att bevaka viktiga vapen och ammunitionsförråd kommer dock, av beredskapsskäl, att även i fortsättningen förvara sina vapen i bostaden. Överbefälhavaren anförde dock i sin redovisning att personbedömningen skall få en ökad betydelse vid antagning av hemvärnsmän samt att utbildning och kontroll skall utvecklas. Det jag nu har sagt har regeringen redovisat för riksdagen i årets budgetproposition. Överbefälhavarens redovisning att man för de personer som alltjämt kommer att förvara vapen i bostaden inte bör acceptera en lägre grad av säkerhet för vapenförvaring än vad som enligt 26 § vapenlagen krävs av den enskilde som fått polismyndighetens tillstånd att inneha vapen. I praktiken innebär detta att vapen och ammunition måste förvaras i ett godkänt vapenskåp eller motsvarande. I dag räcker det att en hemvärnsmans vapen och ammunition förvaras uppdelat på tre olika ställen. Av Överbefälhavarens redovisning framgår att man undersöker möjligheterna att få fram ett vapenlås eller motsvarande som uppfyller de krav som ställs men som inte medför de höga kostnader som ett godkänt vapenskåp gör i dag. Hemvärnet består av 100 000 man och skall enligt 1992 års försvarsbeslut öka till ca 125 000 man. Av dessa har i dag cirka hälften vapenskåp av godkänd modell i sina bostäder. Skall samtliga hemvärnsmäns vapen förvaras i godkända vapenskåp kommer detta att medföra en kostnad på ca 20--100 miljoner kronor eller också måste beredskapskraven för de hemvärnsmän som saknar vapenskåp sänkas betydligt. Detta skall då ställas mot att av de sammanlagt 600--800 vapen som stjäls varje år endast 3--5 härrör från hemvärnsmän. Av dessa är dessutom som regel endast något enstaka vapen komplett. Jag har, vilket också anmäldes i budgetpropositionen, inget att erinra mot de åtgärder Överbefälhavaren avser vidta. Men för att få en ökad klarhet i både tidsförhållanden och kostnader för de åtgärder som planeras har regeringen i årets planeringsanvisningar gett ett nytt uppdrag i ärendet. Uppdraget innebär att FMO skall redovisa en tidsplan och en ekonomisk plan för de åtgärder som kommer att vidtas för att minska riskerna för stölder av vapen, ammunition och sprängsmedel ur militära förråd. Herr talman! Jag finner i och med detta -- och jag har redovisat ett antal konkreta åtgärder -- att det inte finns skäl för regeringen att i nuläget överväga ytterligare åtgärder.
Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för ett mycket utförligt svar. Av svaret framgår att försvarsministern liksom jag ser mycket allvarligt på problemet att militära vapen och militär utrustning stjäls från militära förråd. över 600 inbrottsförsök i militära förråd. Det som stjäls omsätts sedan på den illegala marknaden och kommer ofta till användning vid rån och andra grova brott. När det gäller bevakning av militärförråd hoppas jag att försvarsministern och jag är överens om att det faller inom militärens ansvarsområde. I det utförliga svaret ser jag på första sidan att Överbefälhavaren har fått i uppdrag att göra en del utredningar. Sedan ser jag på andra sidan att FMO, dvs. Försvarsmaktens organisationsmyndighet, senare har fått ett nytt uppdrag i ett liknande ärende. Jag vill fråga försvarsministern: När kan vi räkna med att FMO, Försvarsmaktens organisationsmyndighet, kan redovisa sin utredning?

Herr talman! Låt mig först säga att jag självfallet ser mycket allvarligt på alla typer av vapenstölder. Vi skall inte ha illegala vapen, om jag får kalla dem så, på drift i det svenska samhället. Med talmannens tillåtelse vill jag omnämna att jag under att antal år i konstitutionsutskottet drev kravet på att man skulle sekretessbelägga vapenregistren. Då hade vi kommit bort från det orimliga, att vem som helst utan att legitimera sig kunde gå in på en polisstation och få reda på exakt vilka vapen som fanns i en viss bygd, för att sedan verkställa inbrott. Min välbekanta snällhet förbjuder mig att tala om vilka som år efter år motsatte sig detta självklara krav. När det sedan gäller pistolerna görs det stora förändringar. Det innebär att de inte längre, med några få undantag, kommer att förvaras i hemmen. Det är inte meningen att de nya pistoler som kommer skall komma ut till hemmen. De skall naturligtvis förvaras inom militärt område med få undantag. Här kommer det alltså att ske en stor begränsning jämfört med de vapen som finns ute i dag. Jag fick frågan av Birger Andersson om när FMO kan redovisa en tidsplan och en ekonomisk plan för att minska riskerna för stölder av vapen, ammunition och sprängmedel ur militära förråd. Jag hoppas att vi redan till hösten, alltså redan under innevarande år, skall få en sådan plan.
Herr talman! Försvarsministern och jag är tydligen överens om att det finns en hel del brister när det gäller de militära förråden. Jag skall inte gå in på några detaljer här. Dessa saker har diskuterats i tidningar och i andra sammanhang. Jag vill bara ställa ytterligare en fråga. När den här utredningen från FMO kommer, redovisas med all säkerhet en hel del krav på åtgärder som måste utföras. Hur snabbt räknar försvarsministern med att de åtgärderna kan vidtas? Hur snabbt kan man genomföra dessa förbättringar?

Herr talman! Låt mig först säga att jag dess värre glömde att svara på en av Sigrid Bolkéus frågor. Den gällde hemvärnsmännen och ett eventuellt indragande av vapen från hemvärnsmän som inte längre uppfyller de krav som man bör kunna ställa på en sådan. Hemvärnsmän som av olika skäl inte längre uppfyller lämplighetskraven skall självfallet fråntas vapen. Det finns i dag en hög grad av observans inom försvaret när det gäller detta. Det vill jag gärna understryka. Låt mig sedan gå över till frågan om vad som har skett. Det har skett en hel del. Bl.a. försöker man nu i ökad utsträckning föra in förråd, som i dag är mycket decentraliserade, till militära anläggningar. Där finns det en kontinuerlig bevakning. Man kan dess värre inte gå hur långt som helst av beredskapsskäl, men tendensen är alldeles klar, vapen finns i ökad utsträckning förvarade inom militärt område.

Herr talman! Jag tror att försvarsministern glömde att svara på min fråga om hur snabbt man kan räkna med att det kommer att vidtas nödvändiga förbättringar när den här utredningen kommer fram. I det här inlägget, som jag tror blir det sista från min sida, vill jag säga att jag är glad över den beslutsamhet som försvarsministern visar i det utförliga svaret och även här under frågestunden, när det gäller att komma till rätta med och höja säkerheten vid de militära förråden. Jag vill tacka försvarsministern för svaret.
Herr talman! Låt mig säga till Birger Andersson att jag dess värre inte vet hur snabbt man kan genomföra det förslag som kommer beroende på att jag ännu inte känner till vilken typ av förslag som det ytterst handlar om. Till slut är det dess värre alltid så att man får göra en avvägning mellan de kostnader som finns och den rimlighet som kan ligga i att olika förråd utsätts för stölder. Jag vill understryka att av de illegala vapen som i dag är ute på drift är det ett mycket litet antal som kommer från militära förråd, även om inbrott i militära förråd ofta möts av mycket stora rubriker. Det är en mycket liten del som kommer från militära förråd. Min bestämda uppfattning är att försvaret håller på att genomföra stora förbättringar på grund av det här uppdraget. Det skall man naturligtvis fortsätta med. Jag återkommer gärna till den exakta tidtabellen när vi har fått förslaget från FMO.

Herr talman! Jag delar inte riktigt uppfattningen att man har gjort allt vad som rimligtvis kan göras för att få en bättre kontroll över de civila vapnen, som sades här. De allra flesta vapen som cirkulerar illegalt i dag, den alldeles överväldigande majoriteten, är inte militära vapen utan civila vapen. De militära vapnen är försvinnande få i förhållande till den totala omfattningen. Det hindrar inte att vi skall vara så effektiva vi kan när det gäller att ha kontroll över de militära vapnen. Men det är faktiskt inte där huvudproblemet ligger.

Herr talman! Margareta Gard har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att avskaffa sotningsmonopolet. För ett och ett halvt år sedan avlämnade den dåvarande Konkurrenskommittén ett förslag till regeringen om förändring av sotningsväsendet. Med anledning av förslaget har regeringen, efter att först ha informerat riksdagen om sina avsikter, tillkallat en särskild utredare för att göra en översyn av sotningsverksamheten. Utredaren skall enligt sina direktiv bl.a. pröva om en avreglering av den föreskrivna sotningen kan göras och om formerna för att utse skorstensfejarmästare kan förändras så att inslaget av konkurrens ökar . Björn Molin, kommer att börja sitt arbete inom de närmaste dagarna. Molin skall redovisa sina överväganden och förslag senast den 30 april nästa år. Det pågår nu en ganska intensiv debatt om sotningen. Det är i och för sig nyttigt med debatt, men det är inte bra att det finns så olika uppfattningar om en verksamhet som ytterst syftar till att undanröja risken för brand i bostäder och andra fastigheter. Jag tycker därför att det är tillfredsställande att saken nu kommer att utredas så att vi får fram ett underlag för bedömningen av frågan om ett eventuellt avskaffande av sotningsmonopolet. Jag vill dock här påminna om att den föreskrivna sotningen är en del av det förebyggande brandskyddet. En utgångspunkt måste enligt min uppfattning vara att kommande förändringar av verksamheten inte får innebära att kraven på skydd och säkerhet eftersätts. Det ankommer i första hand på utredaren att hitta lösningar, som förenar detta ansvar med intresset att utveckla och förändra verksamheten.
Herr talman! Tack, försvarsministern, för svaret på min fråga! Försvarsministern hänvisar till en utredning som nu är tillsatt, och det är gott och väl, men frågan är om ärendet inte redan är tillräckligt utrett. Försvarsministern hänvisar också till olika delar inom brandskyddet och sotningen. Området är enligt mitt förmenande väl dokumenterat, och det är nu hög tid att avmonopolisera sotningen och överlåta till fastighetsägarna att ta ansvar för att nödvändig sotning blir utförd. Bland det material som rör sotningen som jag har tagit del av finns utredningar som visar att det i stort sett enbart är i fastigheter med fast bränsle som sotningen har någon betydelse för brandfaran. Att sedan skorstensfejarmästarna har en annan uppfattning beror nog mer på egenintresse än omtanke om fastighetsägarna. De fastighetsägare som använder sig av fast bränsle har i de allra flesta fall skaffat sig kunskap om hur man eldar och sköter sin eldstad för att få bästa möjliga uppvärmningseffekt, och sotningen ingår som ett moment i effektiviseringen. Jag är införstådd med att försvarsministern måste avvakta utredningens resultat, men det finns en stor otålighet ute i landet över att ingenting har hänt vad gäller avmonopoliseringen av sotningsväsendet.
Herr talman! Jag är övertygad om att vi inom några år på detta område kommer att ha en annorlunda situation och att åtminstone huvuddelen av det nuvarande sotningsmonopolet då kommer att ha förbytts i ett nytt och friare system. För mig är det en avvägningsfråga, och ytterst handlar det om att inom ramen för ett liberalare system hitta regler och bestämmelser som ser till att det förebyggande brandskyddet inte försämras. Det handlar ytterst om situationer där människor kan omkomma. Jag hyser ingen tvekan om färdriktningen, men jag tycker ändå att det är rimligt att den utredning som har tillsatts och som inom ett år skall ha presenterat sitt förslag faktiskt får arbeta färdigt. Sedan hoppas jag att det snabbt kan bli en proposition i ärendet.
Herr talman! Jag vill göra försvarsministern medveten om att det är med sotningsmonopolet som med andra monopol som man vill bryta, nämligen att det finns ett visst motstånd från de människor som arbetar inom monopolet. Jag menar att man vid bedömningen av frågan ändå måste ta hänsyn till att det finns ett visst motstånd från en ganska stark grupp. Jag skulle till försvarsministern vilja överlämna en liten bok som handlar om sotningsfrister och brandfara. Jag har läst den, och jag tycker att den bra. Kanske kan den också vara bra för försvarsministern att titta i när han skall bedöma den här frågan om ungefär ett år.
Herr talman! Jag är mycket medveten om att många gör motstånd i samband med att man skall avreglera och avmonopolisera. Det är för mig, för Margareta Gard och för resten av kammarens ledamöter säkerligen ingen ny erfarenhet. Låt mig upplysningsvis ändå meddela att jag aldrig i hela mitt liv har varit rädd för sotaren.

Herr talman! Jag vill tacka Bo Lundgren för svaret. Jag tycker att det är bra att Bo Lundgren här beklagar att inte hela svenska folket har kunnat följa hockey-VM. Det har kanske varit litet tyst om det tidigare från idrottsministerns sida. Jag tror att det här är en fråga som faktiskt angår väldigt många idrottsintresserade. Jag tror att många upplevde det som oerhört tråkigt när public service-kanalerna undantogs rätten att sända hockey-VM i radio genom avtalet med Kinneviksgruppen. Sedan skedde, som Bo Lundgren själv säger, en överenskommelse som gjorde att man kunde sända fr.o.m. semifinalerna. Men det avtal som löper löper också 1994 och 1995, och det är utomordenligt stora risker att det då blir en begränsning motsvarande den som initialt var i år. Det finns ett fantastiskt intresse för hockey-VM hos hela svenska folket. Det gäller unga och gamla. Det gäller naturligtvis mest män, men det gäller i ovanligt stor utsträckning också kvinnor. Detta är naturligtvis bakgrunden till att svenska folket är berett att satsa så mycket av skattepengar på hockeyn -- genom ishallar, genom bidrag till hockeyskolor, genom ungdomsstöd av olika slag. Det finns en sorts ömsesidig överenskommelse: svenska folket satsar, och vi har en väldigt bra hockey. Då blir det tråkigt när hockeyn ensidigt dras in i ett kommersiellt spel. Jag vet att det är Internationella hockeyförbundet som har träffat avtalet, men jag hoppas ändå att idrottsministern vill hjälpa till så att vi i framtiden får höra och se hockey över hela landet.

Herr talman! Det första som jag efterlyste har jag fått. Jag ville ju ha ett besked från idrottsministern om hans åsikt här, och han tycker att det är synd att inte hela svenska folket fick höra hockey-VM på radio. På en punkt vill jag korrigera idrottsministern. Det gäller då frågan om anbudsgivningen. Det var nämligen inte en öppen anbudsgivning när det gällde radion, utan det slöts ett ensidigt avtal med Kinneviksgruppen. Detta är inte direkt en fråga för kammaren, men jag vill säga detta för att sakuppgifterna skall vara korrekta. Vidare är det här en politisk fråga. Det förs ju nu en diskussion om det faktiskt är så att just radiorättigheter skall vara säljbara och om det inte de facto går att jämställa radioreferat av idrottsutsändningar med t.ex. tidningsreferat. Det är en principiellt intressant fråga som idrottsministern kanske borde ägna litet uppmärksamhet åt.

Herr talman! Självfallet är det kulturministern, inte idrottsministern, som lägger fast lagstiftningen när det gäller t.ex. Sveriges Radio. Men det är kanske inte så dumt att tala med kulturministern. Det finns en principiell skillnad mellan å ena sidan en utsändning av en pjäs, där det talade ordet förs direkt ut via radion -- där är det väldigt klart vad som gäller i upphovsrättsfrågorna -- och å andra sidan det man hör i radion av den egentliga matchen. Vad man hör där är bangen från puckar samt litet jubel. Men journalistens referat är ju det verkligt intressanta. Det gäller alltså ett återgivande som på många sätt kan vara jämställt med tidningarnas återgivande. Erkänn, herr idrottsminister, att det här är en principiellt intressant fråga!

Herr talman! Jag tror att vi är överens på den punkten. Men jag tycker ändå att idrottsministerns tanke, nämligen att tala med kulturministern, inte är så dum. Det är ju en viktig principiell skillnad mellan TV och radio. I TV återges ju bilden, och det är själva matchen. Där är upphovsrätten klar. När det gäller radion är det annorlunda. Det är kanske inte så tokigt att detta klaras ut. Visst är det träligt att man skall behöva dras med reklam om Ariel och Wash & go-produkter bara för att man vill titta på en hockeymatch. På det här området är det inte som det var på den gamla goda tiden, då alla faktiskt hade tillgång till hockeymatcher både i radio och i TV.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Vi är överens om att boendet inte kan undantas vid saneringen av statens ekonomi. Frågan är i stället, som bekant, när och hur de här besparingarna skall genomföras. Sedan jag för 14 dagar sedan skrev min fråga har det hänt en del. Enligt pressuppgifter har regeringspartierna och Ny demokrati träffat en uppgörelse som bl.a. berör det här området. Uppgörelsen är av flera skäl minst sagt märklig. För det första strider uppgörelsen mot Ny demokratis uppfattning för en vecka sedan -- i och för sig är det kanske inte så märkligt. För det andra innebär uppgörelsen om nedskärningar när det gäller subventionerna att man går emot vad allt fler bedömare -- och de är oerhört många -- hävdar, nämligen att den här besparingen har ''kontraproduktiv inverkan'', som statsrådet säger -- jag har lärt mig många nya saker här i riksdagen. Men med den här besparingen finns i stället risken att statens ekonomi försämras. För det tredje är uppgörelsen märklig därför att den, i motsats till vad statsrådet hävdar i sitt svar, drabbar dem som redan har det dyraste boendet. 1985 betyder det här att det blir en merkostnad om Uppgörelsen innebär tydligen att man har gjort ett byte. I gengäld får man gå med på en sänkning av turistmomsen. Jag har inget emot att besök på Skara sommarland subventioneras. Men i fråga om valet mellan ett besök där och sänkta boendekostnader råder det, från min utgångspunkt, inget tvivel om vad som är fördelningspolitiskt riktigt. Därför vill jag fråga: Handlar det enbart om ett taktiserande, eller finns det en fördelningspolitisk analys bakom den uppgörelse som tydligen har träffats de senaste dagarna?

Herr talman! Jo, vi står fast vid denna överenskommelse. Men frågan är sedan när och hur den skall genomföras. Det har vi inte blivit överens om. Det som är intressant med den uppgörelse som tydligen är på gång i finansutskottet är att man är överens om att det inte går att bara spara sig ur dessa problem utan att man dessutom måste vidta en del stimulansåtgärder. Därför upprepar jag min fråga: Vad finns det för fördelningspolitiska skäl -- det är uppenbarligen inte budgetskäl som ligger bakom -- till att man väljer sänkt turistmoms framför att låta människor klara sig med rimliga boendekostnader?
Herr talman! Jag tycker att Bo Lundgren underskattar sin roll i politiken. Jag är övertygad om att han mycket väl vet vad som har hänt i finansutskottet. Om inte annat så har han säkert i likhet med mig läst kvällstidningar, lyssnat på radio och sett på TV under de senaste dagarna och vet. Då är det ett faktum att man uppenbarligen har kommit överens om att föredra subventionerade besök på Skara sommarland framför rimliga boendekostnader för människor. Då handlar den här frågan alltså inte om strikta budgetskäl, utan den handlar om hur man fördelningspolitiskt vill sätta in de stimulansåtgärder som vi är överens om krävs för att klara svensk ekonomi. Därför tvingas jag, förhoppningsvis inte för döva öron, upprepa min fråga: Vad finns det för sans och balans i att höja hyrorna med 5 000 kr när man samtidigt anser sig ha råd att subventionera Skara sommarland?

Herr talman! Det är sant att statsrådet och jag har diskuterat bostadspolitik många gånger i denna kammare. Men i motsats till statsrådet lyssnar jag noga på statsrådets argument. Jag påverkas av dem och tar intryck. Dessutom lyssnar jag och tar intryck av vad som händer utanför det här huset. När i stort sett en enig kör av insiktsfulla bedömare säger att denna besparing inte leder till någon besparing utan i stället leder till att fastighetskrisen förvärras och att statens ekonomi på sikt försämras, då är jag inte sämre karl än att jag kan ta hänsyn till så pass kraftfulla protester. Det hoppas jag att även statsrådet gör och att han använder sitt, om än ringa, inflytande, som jag inte tror är så ringa, till att förmå finansutskottet att avstå från denna uppgörelse med Ny demokrati.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på frågan. Bakgrunden till frågan är bl.a. den allmänna utvecklingen på hyresområdet, där vi har haft kraftigt höjda hyror under en lång tid i samband med skattereformen och i samband med neddragningar av räntesubventioner tidigare och de höga räntorna. Det har förts en ekonomisk politik som har skapat höga byggkostnader, en bostadspolitik som har inneburit dålig konkurrens i byggbranschen och regleringsiver, m.m. Vi är ganska ense om att vi har att hantera detta problem. Min fråga gäller specifikt bostadsrättsföreningarna, därför att jag upplever att det finns särskilda problem för just den boendekategorin. Statsrådet har pekat på någon punkt om att bostadsrättsföreningarna inte kan lägga ut t.ex. en neddragning av räntesubventionerna på ett bostadsbestånd som består av både gamla och nya lägenheter. Det finns bara en förening som skall klara av detta. Men det finns även andra problem, t.ex. att det finns särskilda regler för en skuld som en bostadsrättsförening har. Det finns risker med detta, speciellt när vi vet att många av de nya bostadsrättsföreningarna har stora skulder som de inte amorterar på, utan de har räknat med att inflationen skall så att säga amortera bort dessa skulder. När räntebidragen sedan trappas ned har de kvar skulderna men kan inte göra några ränteavdrag på den del som tillhör föreningen. Min första fråga till statsrådet är därför: Delar statsrådet uppfattningen att det finns särskilda problem just för bostadsrättsföreningarna? Man kan säga att vi i finansutskottet håller på att hitta en bra lösning när det gäller de kortsiktiga effekterna av neddragningarna av bostadssubventionerna, med anledning av föregående frågeställning. Men på lång sikt finns de stora problemen kvar. Jag är mycket orolig för att det finns en skuldbomb inbyggd i det system och den praxis som finns i många föreningar.

Herr talman! Jag vill göra klart att jag inte är ute efter några generellt större subventioner till boendet. Det tror inte jag heller är den framkomliga vägen. Men just bostadsrättsföreningarna tror jag kommer att ligga speciellt bekymmersamt till. Kostnaderna skall tas ut på ett litet bestånd. Systemet bygger på att man trappar ned räntebidragen. Det görs i och för sig i en långsammare takt än för egnahem, men man kompenserar därmed att bostadsrättsägaren inte har den avdragsrätt på skatten som den har som äger en villa och har lånat upp till den.

Detta är ett speciellt område inom bostadssektorn, menar jag, som man måste ta hänsyn till. Frågan är: Är statsrådet beredd att vidta åtgärder för detta?

Herr talman! En teknik är att helt enkelt låta bostadsrättsinnehavarna, alternativt föreningarna, få avdragsrätt för räntorna på den gemensamma skulden. Då får man också göra räntesubventionerna likformiga dem för egnahemmet. Sedan kanske man inför någon likartad fastighetsbeskattning som för alla andra, så att man får likformighet. Därmed skulle effekten också bli att man fördelade om kostnadsbördan litet grand mellan nya och litet äldre bostadsrättsföreningar. De blir då också mer likformiga med övrigt boende. Jag tolkar det som sägs av bostadsfinansieringsministern, som vi får kalla herr Lundgren, som att han kommer att följa utvecklingen. Det kommer också att ses noga på de här frågorna för att vi skall undvika den skuldbomb som jag upplever ligger och tickar i många bostadsrättsföreningar, till mångas förfång. Nu vet jag att Ingvar Carlsson är en av dessa människor.

Herr talman! Bo Nilsson har frågat mig huruvida jag tycker att det nu finns skäl att göra något för att rädda varvsindustrin. Frågan är ställd mot bakgrund av att EG-länderna ger stöd till sin varvsindustri. Jag har tidigare i kammaren svarat på en liknande fråga och har därvid sagt, att om EG förlänger sitt stöd utöver den 31 december 1993, så kommer vi att ånyo pröva frågan om svenskt varvsstöd. Inom EG pågår för närvarande diskussioner om huruvida stödet skall förlängas. Något beslut är ännu inte fattat, men mycket tyder på att en förlängning görs med ytterligare ett år. På grund av att EES-avtalet har fördröjts har vi ytterst få möjligheter att nu påverka EG. I EES-avtalet finns beslutsmekanismer som skulle gett oss möjligheter att på olika nivåer påverka EG:s arbete inom varvsområdet. Bo Nilsson har i sin fråga nämnt att varvsföretaget Bruces gått i konkurs och att ett hundratal anställda mist sina arbeten. Enligt vad jag erfarit har en rekonstruktion av bolagsstrukturen medfört att ett bolag inom gruppen satts i konkurs, men att i stort sett samtliga avskedade kommer att vara återanställda inom kort. Produktionsbolaget har nämligen full beläggning och orderstocken ser bättre ut än på mycket länge. Detta är med all säkerhet ett bevis på att den allmänna konkurrenskraften höjts inom svensk varvsindustri som en följd av deprecieringen och de åtgärder av generell natur som regeringen vidtagit, bl.a. har arbetsgivar och energiavgifterna sänkts.
Herr talman! Jag får tacka för svaret, även om jag inte tycker om det. Avvakta, vänta och se är inte någon politik som jag tycker är speciellt framsynt. Vi vet ju att andra länder subventionerar sin varvsindustri varje dag. Varje dag tecknas det order och därmed är vi handikappade. Jag tycker att det finns skäl att göra någonting. Vi har haft en debatt tidigare i denna fråga. Då gavs samma svar: Vi avvaktar, vi väntar och ser. Jag vill säga en gång till att jag tycker illa om detta. Men, det vill jag också säga, det allra bästa i den här frågan hade varit om alla länder hade avvecklat sina subventioner, så att man kunde konkurrera på lika villkor. Då skulle jag vara nöjd och inte ställa några fler frågor till näringsministern, åtminstone inte i detta ärende. Nu lämnar, som näringsministern vet, Danmark 9 % plus garantier, Norge lämnar 13,2 %, Tyskland lämnar 9 % och EG har bestämt att man skall förlänga sitt stöd på 9 %. Jag skulle kunna nämna många andra högre subventionsgrader, men jag skall avstå från det just nu, för det här är de intressantaste länderna. Finland, som kanske är allra värst just nu, har utöver en förmånlig OECD finansiering också ytterligare stöd till sina företag. Det betyder att Finland är en mycket svår konkurrent, jag vill nästan påstå att det är en omöjlig konkurrent i de här sammanhangen. Marinteknik i Öregrund hade gått i konkurs när vi hade den förra debatten. Nu har Bruces också gått i konkurs. Jag håller med näringsministern om att det skulle vara väl om Bruces orderbok är på väg att fyllas, men jag är inte helt säker på att det är på det sättet. Öresundsvarvet, som är en kusin till Bruces, har förlorat en order på 40 miljoner. Det var en svensk order som gick till ett finskt företag, därför att man kan lämna bättre subventioner. Jag vill nu kräva av näringsministern: Ge oss samma möjligheter som EG! Lämna samma subventionsgrad som EG gör! Om de slopar sina subventioner, tycker jag att vi också skall slopa våra.
Herr talman! Mitt svar på Bo Nilssons frågor ändras inte av att ett antal frågor med samma innehåll upprepas. Jag har tidigare lämnat svar, att vi har gjort mycket stora konkurrenskraftsförbättringar för svensk industri som i all synnerhet har gagnat svensk varvsnäring. Vi har fått konkurrenskraftsförbättringar som ligger på mellan 25 % och 30 % genom förändringar i valutakurser och sänkningar av beskattningen av produktionen, som möjliggjorts genom en mycket stram budgetpolitik. Vi är beredda att fortsätta avvakta, att se om EG kommer att lägga sig på någon subventionsnivå och i så fall vilken storlek det rör sig om, och då pröva de svenska varvens konkurrenskraft. Men vi tänker inte ge oss in i en kapptävlan om att i olika hög grad eller kanske t.o.m. mest subventionera den ena eller andra industrin. Vi vet att det redan i dag finns länder som har upp till 40 procentiga subventioner av varvsproduktionen, men det är inte med subventioner som vi skall konkurrera. Jag kan notera att om vi, nästan vilken bransch vi än väljer, skulle ha subventionsnivåer motsvarande 10, 20, 30 eller 40 % av faktureringen, skulle det inte vara någon större konst att ta order från många andra svenska företag.
Herr talman! Jag förstår inte varför näringsministern offrar så mycken kraft åt att tala om att vi skall klara uppgiften utan subventioner. Det är vi helt överens om. Kan vi inte tala om den aktuella verkligheten, nämligen att alla andra länder -- åtminstone de som liknar vårt land -- subventionerar sin industri? Mitt krav är att vi skall ge vår industri samma möjligheter som de andra länderna ger sin industri. Jag lovar att jag så snart som detta kan avskaffas absolut inte skall kräva några speciella subventioner för Sverige. Tvärtom tror jag att det skulle vara bra om man kunde komma fram till en sådan lösning. Min fråga skulle kunna utvecklas på följande sätt. Om nu Sverige hotar med att införa subventioner, skulle det kanske avskräcka EG-länderna, så att de förstår att det är bäst att de avskaffar sina subventioner. Om vi säger att vi förlänger våra subventioner så länge de förlänger sina, skulle det kanske verka avskräckande, och jag tror att det skulle vara nyttigt.
Herr talman! Vad vi tidigare har ägnat oss åt i Sverige är att föregå med gott exempel genom att dra ned våra subventionsnivåer och samtidigt stärka den generella konkurrenskraften för svenskt näringsliv. Vad gäller om vi skall ha subventioner likartade dem som andra länder har i varv är frågan om det skall vara 10, 20, 30 eller 40 % av faktureringen som skall finansieras av skattebetalarna för att vi skall kunna sälja denna typ av produkter. Och i vilka andra branscher där man i olika länder har subventionsinslag skall vi också konkurrera på detta sätt? Vi vill vara utomordentligt försiktiga med den typen av insatser, men vi är beredda att i särskilda fall, t.ex. vad gäller varven, noga följa utvecklingen inom EG, där vi kan förvänta oss någon form av beslut senare i år, på en nivå som vi inte känner till i dag. Vi vill avvakta beslutet om den nivån innan vi fattar några vidare beslut.
Herr talman! Jag har tidigare sagt att medan gräset växer dör kon. Det är tydligen den politik som näringsministern tycker är speciellt bra, och det beklagar jag verkligen. Jag tror att det här behövs för att svensk varvsindustri skall klara sig. Jag tror dessutom att det finns en framtid bortom hörnet för denna näring. Det är därför oerhört viktigt att vi är med också framöver. Vad gäller att föregå med gott exempel behöver man inte vara så ädel att man för att göra detta slår ut sin egen industri, hellre än att skapa konkurrenskraft och jobb. Det är faktiskt rätt allvarligt att kunna notera denna inriktning. För den händelse att detta blir mitt sista inlägg vill jag nu framföra en inbjudan till näringsministern. Kom ned till Landskrona, besök Bruces och Öresundsvarvet! Möt verkligheten! Se hur vårt folk jobbar och kämpar för att klara sig i konkurrensen och hur man är fly förbaskad över att andra länder ger subventioner men inte vi.
Herr talman! Jag tycker att det är bra att man är fly förbannad över att andra länder ger subventioner till sin fartygsexport. Men vi är ändå ytterst i den situationen att vi inte kan kapptävla vad gäller subventioner inom olika branscher. Det finns industristöd av olika storleksgrader i en lång rad länder och i en lång rad branscher, med mycket varierande nivåer. Vi skall i stället försöka se till att ha ett konkurrenskraftigt näringsklimat. Den industriella basen växer i Sverige. Bl.a. har konkurrenskraftsförbättringarna med 25--30 % under de senaste 18 månaderna gjort att svensk exportindustri nu sakta men säkert börjar växa. Det är den vägen som vi måste vandra. Det kan aldrig i längden löna sig att svenska staten och skattebetalarna skall subventionera enskilda företag eller industrier med 10, 20, 30 eller 40 % av faktureringen.
Herr talman! Jag måste en gång till säga att vi är överens om det. Jag förstår inte varför det måste återkomma i varje inlägg. Jag tycker att det är helt riktigt. Också jag tycker att svensk industri har fått fördelar som vi skall ta vara på så långt vi nu kan det. Men näringsministern sade förra gången att man skall avvakta för att se om det kan behöva göras något långsiktigt förmånligt för branschen. Det är precis det som jag tycker att vi skall göra. Om vi skall ha samma möjligheter som EG betyder det såvitt jag förstår en subventionering med 9 %. På det sättet avskräcker vi EG från att förlänga sin subventionering och ger svensk industri samma chans som andra länders industrier. Jag tror att vi på det sättet skulle klara situationen. Vi skall samtidigt uttala att vi skall avveckla detta lika snabbt som andra länder avvecklar sina subventioner. Jag vill till sist säga att Finland har förlorat ännu mer valutamässigt än Sverige, och finnarna är nu mycket allvarliga konkurrenter till oss. Vi förlorar varje månad order till Finland. Det är ett komplext läge, och jag tycker att vi kunde vara överens om att vi subventionerar så länge andra länder gör det, men att vi upphör med det så snart de andra gör det.
Herr talman! Till sist vill jag bara konstatera att om vi skulle matcha alla de industrisubventioner som olika länder i olika delar av världen använder, skulle vi i princip subventionera hela den svenska industrin i olika hög grad i olika branscher. Det är inte den typen av politik som vi vill föra. Vi vill ha ett generellt bra näringsklimat, där svensk industri kan växa och vara konkurrenskraftig. Sedan är vi självfallet beredda att försöka se vad vi kan göra för att främja konkurrenskraften i varje enskild bransch.

Herr talman! Göthe Knutson och Bo Finnkvist har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta vad gäller Uddeholm Tooling och dess beslut att avveckla valsverksamheten i Hagfors. Jag besvarar frågorna tillsammans. Den 4 maj 1993 besvarade jag här i kammaren liknande frågor. Jag redovisade därvid samtliga då vidtagna åtgärder. I mitt senaste brev av den 23 april 1993 till det österrikiska statsråd som är ansvarigt för de statliga företagen utgår jag från att frågan om ersättningsarbeten skall kunna lösas i samförstånd. I den avsikten erbjuder vi oss från den svenska statliga sidan att medverka i en arbetsgrupp med uppgift att försöka finna lösningar. Vi väntar nu i första hand på ett svar på detta brev. Enligt uppgift skall ett sådant vara på väg, men har ännu inte nått Min och regeringens inställning är oförändrad. Vi menar att utfästelser gjorda av ett helstatligt österrikiskt företag till en svensk regering förpliktar. Företaget skall leva upp till sina utfästelser vad gäller ersättningsarbeten. Avvecklas nu valsverksamheten helt ställs ju härvid än större krav på företaget.
Herr talman! Jag tackar näringsministern för svaret. Det var en nyhet att ett brev är på väg från den österrikiske ministern för statliga företag. Vi hoppas naturligtvis i Värmland och inte minst i Hagfors att vi nu inte skall få tråkiga nyheter, utan hoppas på en viljeyttring från minister Viktor Klima att förvärvet av Uddeholm Tooling innebär att man också tar ett ansvar i denna bygd.

Låt mig konstatera att det är tre krav som jag ser som mest angelägna från svensk sida. Det är för det första att valsverket i Hagfors inte rivs ned efter det att september månad gått till ända. För det andra måste det komma bevis från den österrikiska koncernen för att den utlovade satsningen på ett smidescentrum i Hagfors kommer att förverkligas. För det tredje krävs ett ekonomiskt aktivt arbete för att skaffa de nya jobb i Hagfors som skall ersätta de ca 700 som nu gått förlorade.

Herr talman! Jag vill tacka näringsministern för svaret på min fråga. Jag tycker att det här är en långsam process. Sedan det förra frågetillfället har företaget haft ett nytt styrelsemöte. Trots utredningar som pekar på att det är möjligt att driva valsverket vidare, fattade man ett beslut om att det skall läggas ner. När det gäller uppföljningen av de utfästelser som har gjorts i policydokumentet om eventuell försäljning till andra företag, nedläggning, ny sysselsättning osv., hänvisar man till företagsledningen. Man säger att politiker inte skall lägga sig i. Vi kan hoppas att det gäller oss lokala politiker. Jag är inte alldeles säker på att vi har anledning att vara optimistiska i fråga om det brev som skall komma. Det är så man uppträder i dag. Annat var det när företaget skulle köpas. Då kostade man t.o.m. på sig att åka till Hagfors, med en minister från Österrike. På det viset gav man sken av att policydokumentet hade stor kraft. Avser näringsministern vidta ytterligare åtgärder för att påskynda denna process? Jag vill dessutom nämna att företaget har stämt de anställda som har protesterat mot beslutet. Jag tycker egentligen att det är företaget som borde stämmas.
Herr talman! Jag kan hålla med om att processen är långsam i detta fall. Den har pågått ända sedan föregående vår. Jag kan bara säga att vi avvaktar svaret på det senaste brevet som vi skickade till min österrikiske kollega. Enligt uppgift skall det vara i postgången, på väg till departementet. Vi vill se vad brevet innehåller innan vi vidtar ytterligare åtgärder eller tar andra initiativ. Vi står fast vid uppfattningen att ingångna avtal skall hållas. Utfästelser gjorda av ett helstatligt österrikiskt bolag till en svensk regering skall fullföljas.
Herr talman! Även jag har uppfattningen att det går långsamt. Jag kan inte se annat än att det beror på den socialdemokratiske österrikiske ministern för statliga industrier. Det finns ingen anledning att kritisera tempot i aktiviteten från den svenska regeringens sida. Det finns naturligtvis oerhört stora förhoppningar i detta läge. Jag hyser den förhoppningen att det inte skall bli en backlash och ytterligare anledning till misstro gentemot den österrikiska regeringen. Det har ganska länge varit tråkiga nyheter. Jag vill till näringsministern säga: Lycka till med det angelägna arbetet!
Herr talman! Jag har också förstått att det kan vara vissa problem för den person som regeringen har utsett, nämligen Ingemar Eliasson, att ha dessa kontakter med österrikarna. Jag tycker egentligen att valsverket i Hagfors skall drivas vidare. Man skulle satsa på smidet, som Göthe Knutson också tog upp. Det har vi inte sett bevis på ännu. Det finns beslut, men de fullföljs inte. Det gäller givetvis också ny sysselsättning. Jag vill påstå att alltihop har hanterats på ett annat sätt när affären skulle göras upp. Det gavs då intryck av att man menade allvar med policydokumentet och de löften som gavs där. Det hanteras på ett helt annat sätt nu, när man skall avveckla verksamheten. Jag tycker att det finns skäl att påpeka detta för näringsministern. Det bör tas upp i kommande diskussioner.
Herr talman! Jag skall till slut bara konstatera att vi mycket nogsamt kommer att läsa det svarsbrev som är på väg. Vi kommer att följa utvecklingen och vidta de åtgärder vi anser vi kan vidta för att få våra kolleger att leva upp till de utfästelser som har gjorts.

Fru talman! Svenska folket har en stark känsla för rättssäkerhet; en stark känsla för att allt skall gå rätt och schyst till. Granskning av dem som fått och utövar politisk makt är ett viktigt inslag i vår svenska demokrati. Riksdagens konstitutionsutskott har enligt grundlagen skyldighet att granska statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. KU har därmed en viktig uppgift i vår demokrati. Mediernas granskning av den politiska verksamheten och av politikernas göranden och låtanden är en annan viktig del av den demokratiska processen i vårt land. Med presstödets hjälp vill vi socialdemokrater bevara mångfalden i svensk press till nytta för den viktiga granskande uppgift som medierna har. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet ser vi socialdemokrater som viktiga inslag för att hålla vår demokrati frisk och levande. I en reservation till ett annat KU-betänkande har vi socialdemokrater utvecklat hur nödvändigt det är att regeringens förhandlare inte faller undan för de lägre ambitioner, som man inom EG i dag har på detta viktiga område. Vi socialdemokrater anser att offentlighetsprincipen inte är förhandlingsbar. Mina partikamrater i KU kommer på de olika sakområdena av granskningsverksamheten att närmare utveckla de socialdemokratiska reservationerna och utskottets yttranden i några väsentliga frågor. Jag kommer att ta upp några principiella och allmänna synpunkter. KU har slutfört den under förra året påbörjade granskningen av statsrådens innehav av aktier. Huvudfrågan gäller svenska folkets förtroende för att våra mer framträdande beslutsfattare, dvs. regeringens ledamöter, fattar sina beslut utan några hänsyn till privatekonomiska intressen. Det är inte särskilt anmärkningsvärt om det föds misstankar, när aktieägande statsråd som gott som dagligen -- formellt som informellt -- fattar beslut i frågor som rör företag som de är aktieägare i. Det är en principiellt viktig fråga, därför att trovärdigheten riskerar att bli nedsatt. Detta är farligt för politikens anseende och för folks förtroende för de politiska beslutsfattarna. Ingen har beskyllt näringsministern och utrikeshandelsministern för att medvetet fatta beslut som skulle gynna de företag där de har stora aktieposter och därmed dem själva. Vi socialdemokratiska ledamöter i KU har inte misstänkliggjort dem på något sätt. Vi granskar de båda statsrådens aktieinnehav utifrån konstitutionella utgångspunkter. Men redan misstanken om jäv är skadlig för politikens anseende. Politik är ju först och främst en fråga om förtroende. Det är med näringsministern och övriga statsråd som med Caesars hustru. De får inte ens misstänkas. Därför är det ingen liten eller ointresssant fråga i vår svenska demokrati som KU har arbetat med. Jävsrisken får aldrig bagatelliseras. Det är en styrka för den svenska demokratin att vi ser ytterst allvarligt på frågor om jäv, mutbrott och fiffel som skadar förtroendet för dem som utövar den politiska makt som väljarna har anförtrott dem. Också vi i Sverige bör dra lärdom av det som har skett i Italien. En demokrati som vill överleva måste kontrollera, granska och sätta gränser. Jag tycker, fru talman, att det är anmärkningsvärt att de borgerliga ledamöterna och Ny demokratis ledamot i KU inte finner några som helst problem förknippade med aktieägande statsråd i landets regering. Jag finner det anmärkningsvärt att de borgerliga partierna och Ny demokrati inte ser några risker för vårt demokratiska system med att statsråd fattar beslut om företag som de är delägare i. Jag tycker att det är beklagligt att de borgerliga och Ny demokrati i KU inte har velat vara med och göra demokratin den tjänsten att sätta nödvändiga regler och gränser för statsrådens aktieinnehav. Det material som vi har fått in till KU visar hur statsråd med aktier tvingas att anmäla jäv vid regeringssammanträde efter regeringssammanträde. Materialet visar också att statsråden trots ett omfattande kontrollsystem, som regeringen har byggt upp, är med och fattar beslut för företag i vilka man själv äger aktier. Utfrågningar om statsrådens förmögenhetsinnehav har tidigare och nu ägt rum med tidigare statsministrar. Utfrågningarna med Tage Erlander, Ingvar Carlsson skilde sig på ett märkbart sätt från utfrågningarna med den nu sittande statsministern Carl Bildt. De andra såg alla seriöst på de konstitutionella problemen med att ha statsråd med stora aktieposter. De var eniga om vikten av att hävda statsrådstjänstens integritet. De besvarade alla utskottets frågor med allvar. Men jag tingas säga, fru talman, att vi trots att utskottet har haft två utfrågningar med Carl Bildt inte har fått ett seriöst samtal med honom i frågan om det inte innebär några problem med att på vissa poster i regeringen ha personer som är stora aktieägare i de företag som man som minister ofta fattar beslut om. Från socialdemokratisk sida förstår vi helt enkelt inte att han inte känner någon oro över det förhållandet att statsråd i hans regering sitter på två stolar; att de fattar beslut för företag som de är med och äger. Vid förra årets utfrågning raljerade Carl Bildt med frågan. Vid årets utfrågning försökte statsministern att förlöjliga KU. Jag ser det faktiskt som ett demokratiskt problem att statsministern vägrar att diskutera den konstitutionella frågan. Det har sagts -- främst från moderathåll -- att vi socialdemokrater driver ren partipolitik när vi tar upp frågan om statsrådens innehav av aktier. Jag vill tillbakavisa den beskyllningen. KU:s granskning av statsrådens förmögenhetsinnehav började för tio år sedan. I 1983/84 års granskningsbetänkande sade KU att man hade för avsikt att även i fortsättningen uppmärksamt följa frågan. Tidigare har inte de borgerliga partierna tagit lika lätt på frågan som de borgerliga och Ny demokrati nu gör. Förre statsministern Thorbjörn Fälldin sade t.ex. att om ett statsråd ofta hamnar i en jävssituation, kan läget bli ohållbart och göra det nödvändigt för honom eller henne att sälja aktierna. Förre statsministern Ola Ullsten sade att om någon har aktier i en verksamhet, som nära berörde det egna departementets område, skulle den aktieposten säljas, annars kunde inte vederbörande åta sig statsrådsuppdraget. I ärlighetens man, fru talman, måste sägas att alla statsråd inte tar lika lätt på aktieägande som statsministern och de borgerliga i KU gör. Kommunikationsminister Mats Odell sålde sina aktier, eftersom han insåg att det var omöjligt att ha dem kvar om han skulle kunna sköta statsrådsuppdraget utan privata sidoblickar. Jag menar att Mats Odells ställningstagande, som statsministern dessvärre har tagit avstånd ifrån, förtjänar respekt för klarsyn och för att han insett att frågan är starkt förbunden med trovärdighet till politiker och politiskt arbete. Att KU granskar statsrådens aktieinnehav har inte det minsta att göra med inställningen till aktieägande. Jag tycker personligen att det är bra att folk sparar i aktier. Det tycker också vårt parti, och de socialdemokratiska ledamöterna i KU tar inte avstånd från aktieägande statsråd generellt. Vi vill inte förbjuda statsråd att äga aktier eller att spara i aktier. Vi vill inte heller sätta någon övre gräns för hur stor aktieförmögenhet ett enskilt statsråd får ha -- men med två undantag. Vi anser att näringsministern och det statsråd som handlägger utrikeshandel, exportfrågor och krigsmaterielfrågor inte skall äga aktier. De båda bör stå fria från ägarbindningar till näringslivet. Sedan är det upp till var och en att avgöra hur man vill förfara med sina aktieposter. Om en försvarsminister ägde en större aktiepost i försvarsindustrin, skulle vi anse detta var olämpligt. När jag själv var industriminister hade jag inställningen att jag och min familj inte skulle äga aktier. De aktier som vi hade såldes när jag blev industriminister. Tilltro till näringslivet kan en industriminister visa på andra sätt än genom att äga aktier i företag som han arbetar med. Äger näringsministern aktier, ger detta upphov till ideliga jävssituationer. Det finns statistik som bevisar detta. Ministern vinnlägger sig helt säkert om att inte fatta beslut som gynnar hans egna företag och honom själv. Detta kan då leda till den motsatta effekten att han avstår från att fatta vissa beslut. Det visar ju bara hur omöjligt det är för en näringsminister att äga aktier. Fru talman! Konstitutionsutskottet riktar kritik mot statsminister Carl Bildt för att han vid regeringsbildningen inte insåg att invandrar och flyktingpolitiken är ett utsatt och svårhanterligt område. I stället för att låta Birgit Friggebo koncentrera sig på uppgiften som invandrarminister fick hon dessutom ansvaret för både kultur och jämställdhetsfrågorna. Utskottet konstaterar att det sommaren 1992 fanns öppna motsättningar mellan regeringen och Invandrarverket om hur den stora tillströmningen av asylsökande från f.d. Jugoslavien skulle hanteras. I flera avseenden har detta varit till skada för handläggningen av invandrar och flyktingfrågorna och för tilltron till invandrar och flyktingpolitiken. Regeringen borde ha agerat starkare så att Invandrarverket på ett bättre sätt hade kunnat hantera den mycket ansträngda situationen. Det ansvariga statsrådet kan inte frånkännas ansvar. Men huvudansvaret ligger på statsministern, som införde och höll fast vid en felaktig organisation av regeringsarbetet, trots att han fick kritik av bl.a. oppositionsledaren på den här punkten. Fru talman! Det tillhör inte vanlighetena i Sverige att en statsminister -- varken en sittande eller en före detta -- får kritik från riksdagens konstitutionsutskott. Utöver utskottskritiken i flyktingärendet erhåller Carl Bildt kritik i sreservationen till granskningsärendet om statsrådens innehav av värdepapper och om jäv -- detta därför att han inte visade tillräcklig omsorg när han utsåg sina statsråd. Vi får gå tillbaka ända till i början av 1930-talet för att hitta en statsminister och en före detta statsminister som har fått kritik av konstitutionsutskottet. Det gällde i båda fallen C-G Ekman, som vi på olika sätt minns från den svenska historien. Fru talman! Med detta yrkar jag bifall till utskottets betänkande nr 30 med undantag av de avsnitt där det föreligger socialdemokratiska reservationer. I dessa fall yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 2,

Fru talman! Jag vill först rikta ett tack till konstitutionsutskottets kansli med Magnus Isberg i spetsen, som har lagt ner ett fantastiskt arbete på att få fram detta dechargebetänkande. Det har varit bråda dagar för personalen och, skulle jag anta, även nätter. Rent generellt kan man konstatera att parlamentets kontroll av regeringen är av allra största betydelse i en parlamentarisk demokrati. Vi har också en rad olika kontrollmekanismer, t.ex. frågeinstitutet, enkla frågor och interpellationer och frågestunden. Vi har riksdagens revisorer, som har fått förstärkta resurser. Vi har justitieombudsmännen. Vi har möjligheten att begära misstroendeförklaring mot statsråden. Vi har konstitutionsutskottet, som har att utföra en fortlöpande granskning av, som det heter i Regeringsformen 12 kap. 1 §, ''statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning''. Tanken med denna granskning är som Nils Stjernquist och Erik Holmberg framhåller i inledningen till utgåvan av Sveriges grundlagar att ''den i främsta rummet skall vara administrativt inriktad och inte politiskt''. Det är alltså fråga om att granska regeringens åtgärder såsom högsta förvaltningsmyndighet, sättet att handha bemyndiganden och andra åtgärder inom normgivningen, förfarandet med lagrådsremisser samt publiceringen av författningar. Har det blivit så? Har vi fått denna opolitiska granskning av regeringsarbetet? Till dels har vi tvivelsutan fått det. Men frestelsen är naturligtvis väldigt stor, i synnerhet för en opposition, att utnyttja granskningen för egna partipolitiska syften. Oppositionen är i detta hänseende ofta livligt påhejad av massmedierna, som mindre intresserar sig för den föga glamorösa delen av granskningsarbetet och i stället riktar sin uppmärksamhet på prickning eller inte prickning av ett statsråd. I detta sammanhang har Lindbeckkommissionen kanske rätt när den påpekar nödvändigheten av att bättre utbilda journalisterna och ge dem erforderlig kunskap. Går det att undvika frestelsen att till varje pris försöka sätta åt ett statsråd? Ja, jag tycker att vi började rätt bra i konstitutionsutskottet under denna mandatperiod. Men vi har inte nått ända fram. Det framgick redan i dechargedebatten för exakt ett år sedan. Då var det fråga om motsättningar i ett par fall. I år har det blivit betydligt fler. Vi är inte ute i partipolitiska syften, sade Thage G Peterson. Jag kan inte komma ifrån att en viss småaktighet präglar väldigt många av de anmärkningar som Socialdemokraterna vill rikta mot regeringen. Detta kommer fram rätt tydligt i deras reservationer. Thage G Peterson fästa stor vikt vid just värdepappersinnehavet och det förmenta jäv som kan inträffa i olika situationer. Men naturligtvis har han fullständigt fel, när han tror att vi på den borgerliga sidan inte skulle ta allvarligt på dessa problem. Det framgår för övrigt också av utskottets betänkande, där det sägs att det gäller att gå vidare och undvika för framtiden att man hamnar i situationer där det över huvud taget kan inträffa något som gör att förtroendet för statsråd kan ifrågasättas. Jag reagerar starkt mot KU:s ordförande, när han säger att det inte har gått att föra ett seriöst samtal med statsministern i dessa frågor. Visar statsministern ingen oro, frågar Thage G Peterson. Han påstår också att statsministern skulle ha förlöjligat KU. Allt detta är ingenting annat än rent och skärt nonsens. Vi hade en seriös utfrågning, där statsministern svarade på de frågor som ställdes och inte lät någon fråga vara obesvarad. Jag kan inte komma ifrån att Socialdemokraterna här driver en ren partipolitik, och jag beklagar att så sker. Jag skulle önska att konstitutionsutskottet i fortsättningen bemödade sig mer om att komma fram med en kritik von oben. Konstitutionsutskottet får inte bli ett partipolitiskt instrument bland många. Konstitutionsutskottet förlorar i respekt om det ägnar sig åt denna partipolitisering. Det finns ju förutsättningar för att man skall kunna lyfta upp konstitutionsutskottet. I konstitutionsutskottet har vi briljans, kunnighet och politisk erfarenhet hos herr ordföranden och också hos de andra ledamöterna som representerar det socialdemokratiska partiet. Det borde finnas alla förutsättningar i världen för att kunna lyfta dessa frågor och se på dem på det sätt som vi lyckades med i förra årets granskning när det gällde en del ärenden. I granskningsarbetet förekommer det såväl stort som smått. Man får en känsla av att många anmälningar som görs kanske görs på rent okynne, och ofta läggs de i realiteten direkt åt sidan av utskottet. Ett av de värre exemplen som vi hade under den gångna granskningen var den anmälning som gjordes mot utbildningsministern, som även ansvarar för samefrågor, för att han under ett besök hos samerna hade fått motta ett smycke till sin hustru, en värdig minnesgåva, dock, som det senare visade sig, utan något större ekonomiskt värde. En viss återhållsamhet borde nog prägla önskan om att framställa anmälningar till utskottet, anmälningar som ofta främst kanske syftar till att få en oförtjänt men tillfällig publicitet. Av stor betydelse i granskningsarbetet är självfallet att kontrollera hur regeringskansliet arbetar. I princip är det regeringen som själv beslutar om hur den vill organisera sitt arbete. Vi har fått fram mycket värdefull statistik och många värdefulla redovisningar om regeringsarbetet. I något fall har utskottet också haft anledning till vissa kritiska synpunkter. Det gäller upphandlingsformen för vissa konsultuppdrag. Självfallet skall upphandlingsförordningen följas över hela linjen. Vi har sett på lagrådsremisserna. När Lagrådets yttrande inte inhämtas skall detta motiveras. Så sker i allmänhet. Men vi har också funnit en del brister. Vi har sett på propositionsavlämnandet. Det är ju legio att konstitutionsutskottet vid varje granskning har anmärkningar att rikta mot det sätt på vilket propositionerna avlämnas. Vi har fått vara med om en icke acceptabel anhopning av propositioner, där den stora skräckdagen var den 2 november 1992, då inte mindre än 39 propositioner avlämnades. Vi har också granskat författningsutgivningen. En beslutad lag skall utfärdas av regeringen utan dröjsmål och kungöras så snart som det kan ske. Tiden mellan utgivningen från trycket och författningens ikraftträdande bör vara minst fyra veckor. Men i 54 % av fallen kom författningar ut från trycket mindre än två veckor före ikraftträdandet, i 36 % under den sista veckan och i 67 fall efter eller på dagen för ikraftträdandet. Detta är naturligtvis inte acceptabelt, och konstitutionsutskottet förutsätter att regeringen vidtar de nödvändiga åtgärderna för att råda bot på detta. Vi har också granskat myndigheternas internationella avtal. Där konstaterar vi att det har blivit en klar förbättring av redovisningen. Mycket annat skulle också kunna tas fram i dessa sammanhang, men jag skall avstå från att göra det. Det är alltså stort som smått som blandas. Utskottet har inte några stora anmärkningar att rikta mot regeringen. Vi har som sagt kunnat konstatera att det finns partipolitiskt betingade motsättningar och att man från oppositionens sida har velat rikta anmärkningar bl.a. när det gäller innehavet av värdepapper, något som har varit föremål för regeringens stora intresse. Aldrig någonsin tidigare har vi haft någon särskild etikkommitté som skall hjälpa regeringen i detta sammanhang. Jag tycker att ett exempel på småaktigheter är de anmärkningar som har riktats mot kommunikationsministern. Även när det gäller tjänstetillsättningarna, för att inte tala om Sydafrikaärendet, som jag skall återkomma till senare, uppfattar jag oppositionens agerande som rätt otillständigt. Det finns alltså en del punkter där det råder oenighet, men jag hoppas ändå, fru talman, att vi för framtiden skall kunna få den lyftning av konstitutionsutskottets granskningsarbete som jag har efterlyst. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och avslag på reservationerna, med undantag av reservation 4 som jag ber att få yrka bifall till.

Fru talman! Självklart, Birger Hagård, är det en styrka om konstitutionsutskottet kan bli enigt i granskningsärendena. Men det kan inte undvikas att ledamöterna ibland kommer fram till olika meningar. Men jag tycker att det är litet ensidigt av Birger Hagård att tala som om det vore bara Socialdemokraterna som partipolitiserar och tar ställning enligt politiska grunder. Den gloria som Birger Hagård sätter upp för de borgerliga partierna och för Ny demokrati, lyser inte särskilt kraftfullt. Men där vi inte är eniga, där uppstår det av naturliga skäl en diskussion om huruvida granskningen är partipolitiserad. I årets granskning förekommer två stora ärenden där meningarna går isär efter blockgränsen. Det ena ärendet berörde jag ganska mycket i min inledning, nämligen frågan om statsrådens innehav av värdepapper och om jäv. Där råder det inte några skilda uppfattningar om sakförhållandena. I stället skiljer sig meningarna åt när det gäller vilka åtgärder som statsministern och enskilda statsråd bör vidta med anledning av vad som har kommit fram. Jag tycker inte att det är så konstigt att man kommer fram till olika bedömningar just i den frågan. Det som jag reagerar mot, vilket jag vill upprepa, är att de borgerliga partierna inte har tagit allvarligt på problemet. Om de hade gjort det, hade de kunnat vara med om att sätta upp regler och gränser. Men det gjorde de inte. I det andra ärendet, Polenärendet, gällde det först att reda ut ett visst händelseförlopp. Där är vi också överens om bakgrundsbeskrivningen. Men vi liksom många andra har blivit förvånade över att majoriteten har kommit fram till sin slutsats just mot den bakgrundsbeskrivning som vi har varit eniga om. Här och var i massmedierna har det talats om en stark politisering från den borgerliga sidan. Om vi, Birger Hagård, hade velat driva partipolitik i granskningsarbetet, vilket han tror att vi gör, för att få kritik riktad mot ett enskilt statsråd, hade vi haft en strålande chans till detta i flyktingärendet. Det hade varit en enkel sak för oss att utforma kritiken mot Birgit Friggebo såsom Harriet Colliander och Ny demokrati gör. Då hade det ju blivit majoritet för en kraftig kritik mot statsrådet Friggebo. Men det gjorde vi ju inte. Vi föll inte för Birger Hagårds frestelser. Eftersom vi hävdar att det är fråga om kritik på konstitutionella grunder, ansåg vi att kritiken skulle riktas åt rätt håll, dvs. mot statsminister Carl Bildt. Jag tycker därför att Birger Hagård skall vara litet försiktigare när han så att säga gör den fortsatta analysen av partipolitiseringen. Det är all right att vi kommer fram till olika ståndpunkter, men använd inte de ord som Birger Hagård använde i sitt anförande.
Fru talman! Helt säkert har det i det förgångna förekommit övertramp också från borgerlig sida när man har befunnit sig i opposition. Jag är den förste att medge att sådant har sagts som inte borde ha sagts, att sådant har skett som inte borde ha skett. Men det innebär inte att man skall underlåta att se framåt. Jag ville ta fasta på vad jag tyckte var en början till ett sådant arbete, där man fick till stånd granskning uppifrån, där vi alla försökte att klättra upp på någon sorts piedestal för att se ned. Jag tror inte att vi kommer att lyckas i alla sådana försök, men det kanske inte vore så dumt att pröva det. Jag tar definitivt inte på mig någon gloria, men jag kan konstatera en sak. I årets granskning hade vi det stora Polenärendet uppe. Där kom vi på den borgerliga sidan, även inom Ny demokrati, fram till att det inte fanns några konstitutionella aspekter som man i det här fallet kunde säga att förre finansministern Allan Larsson hade brutit emot. Då drar vi naturligtvis en slutsats av detta. Samtidigt konstaterar vi att det har varit en anmärkningsvärd handläggning, med brådska hit och dit. Dessutom har två företag, som varit involverade under ett par års tid, helt plötsligt satts åt sidan. Jag förmodar att detta kommer att tas upp under den särskilda punkt där de här frågorna skall debatteras i dag. Jag vill bara redan nu konstatera att vi väl aldrig kommer att få reda på exakt vad som hänt, eftersom tyvärr vår tidigare ambassadör Jean-Christophe Öberg inte längre finns bland oss. Rent generellt står det jag har sagt kvar, nämligen att jag önskar att vi för framtiden skall kunna få en mer saklig och mindre partipolitiserad granskning av arbetet, där inte strävandena till varje pris skall gå ut på att pricka ett statsråd. KU:s arbete är för värdefullt. KU skall vara ett utskott som respekteras för sin integritet, för sin förmåga, sin vilja att föra demokratin framåt genom att ange olika vägar, vägar som vi också har angett när det gäller t.ex. jävssituationer och andra bindningar till starka intressen eller olika organisationer. Jag tror att vi alla, var och en på sitt håll, får dra ett strå till den här stacken för att vi skall få en bättre tingens ordning.
Fru talman! Jag delar Birger Hagårds uppfattning att förra årets granskning var behagligare på många sätt, om nu KU:s granskning skall vara behaglig. Atmosfären var bättre i KU under förra granskningsomgången. Jag vet inte riktigt vad som har insmugit sig i konstitutionsutskottets rum av ökade motsättningar och konfrontationer. Jag skall gärna så här i inledningen till årets granskningsdebatt ta regeringspartiernas främste företrädare Birger Hagård i hand och säga att vi socialdemokrater är beredda att fortsätta ansträngningarna för att KU:s granskningsverksamhet skall vara så saklig och seriös att både riksdagen och svenska folket får förtroende för den. Det finns vissa bockar från årets granskningsverksamhet som det kommer att pekas på under dagen. Dem skall vi naturligtvis inte skyla undan. Birger Hagård sade att i Polenärendet hade de borgerliga och Ny demokrati inget skäl för konstitutionell kritik. Trots detta, trots att ni insåg att det inte fanns några skäl för en konstitutionell kritik föll ni för frestelsen att uttala kritik både mot förre finansministern Allan Larsson och mot den socialdemokratiska regeringen. Det var efter det uttalandet som vi i den socialdemokratiska gruppen höjde på ögonbrynen och frågade oss hur ni hade lyckats med den bedriften. Vi räknade faktiskt med ett enigt utskott på den här punkten. Trots alla dokument och utfrågningar, som pekade åt ett enda håll och där vi var överens om bakgrundsbeskrivningen, lyckades ni med bedriften att utforma en kritik. Birger Hagård tog illa vid sig för att jag kritiserade Carl Bildts uppträdande i KU. Jag är nog inte ensam om det. Det är många som har hört av sig, som har upplevt det så. Jag skall ge en rekommendation till Birger Hagård. Förutom att han är ledamot av KU är han också en erkänd statsvetare och forskare. Läs igenom utskrifterna, Birger Hagård! Jämför dem med utfrågningar med tidigare statsministrar! Jag hyser full tillit till och förtroende för att Birger Hagård med sina statsvetenskapliga kunskaper skall kunna dra slutsatser från en sådan genomgång.
Fru talman! När det gäller Polenärendet vill jag bara upprepa att det inte fanns någon anledning till konstitutionella anmärkningar. Däremot fanns det olika, skall vi säga händelser i samband med handläggningen av ärendet som var förvånande. Jag talade tidigare om den brådska det var fråga om när det gällde BITS. Det gällde också den omständigheten att två företag kopplades bort. Säkert kan många missförstånd ha förekommit, beroende på hur personer i det här sammanhanet har agerat. Vi har alltså inte riktat någon konstitutionell kritik mot Allan Larsson. Det ansåg vi inte att vi kunde göra. Till utfrågningen med Carl Bildt. Carl Bildt har sitt temperament, han har sitt sätt att framträda. Där skiljer alla vi människor oss åt. Han har lätt för att tala och det ena med det andra. Men det var en offentlig utfrågning. Jag har då inte märkt något av den kritik som ordföranden nu säger sig ha fått del av. Tvärtom har man till mig sagt: Vilket lysande framträdande detta var. Men det kanske är naturligt att man i olika sammanhang till mig säger så. Nog om det. Jag tar till mig det som Thage Peterson förde fram, att vi tillsammans kanske skall kunna få till stånd en ändring av en del av arbetet. Vi kommer säkert inte att bli överens på alla punkter. Men vi kan vara överens om hur vi skall bära oss åt för att inte vara överens, så att säga, om själva arbetssättet. Kanske kan vi i vissa fall gå in i vår kammare och tänka efter litet grand och säga oss att vi i det gemensamma arbetet bör se mer på frågorna från administrativ än politisk utgångspunkt, just det som Stjernquist och Holmberg bl.a. tar upp i våra grundlagar.

Fru talman! I en demokrati är kontrollmakten en viktig funktion. Den yttersta kontrollen utövas naturligtvis i de allmänna valen, men också dessemellan har medborgarna ett berättigat intresse av att se hur den överlämnade makten förvaltas. Även de borgerliga ledamöterna i KU har denna princip som en omistlig del i vår demokrati. Ingen av oss har någon som helst avsikt att tillåta att medborgarnas möjlighet att granska makthavarna genom offentlighetsprincipen skulle kringskäras eller minskas. Under de senaste åren har vi kunnat notera hur den allmänna kontrollen ökar. KU:s inflytande har stärkts, riksdagens revisorers granskning har blivit mera djupgående och mer uppmärksammad. Den allmänna opinionen har blivit mer alert och reagerar snabbare när makten inte förvaltas på avsett sätt. Jag anser att orsakerna till att man lägger ökad vikt vid kontrollen framför allt finns att söka i två utvecklingstendenser. För det första har vi den ökade decentraliseringen, som ju innebär att de högsta beslutande organen med förtroende överlämnar ett ökat ansvar till organ på regionala och lokala nivåer att efter egen modell nå de uppsatta målen. I en sådan styrningsmodell ökar självfallet behovet av att kontrollera om målen förverkligats och om det skett på ett acceptabelt sätt. För det andra är det färre medborgare som engagerar sig politiskt. Det innebär bl.a. att de utövar sin kontroll på ett mer offentligt sätt är tidigare, då man t.ex. var aktiv i ett politiskt parti och där framförde sina synpunkter. Ett utslag av detta är t.ex. att man vänder sig till olika medier för att uppnå sina syften. Massmedierna har svarat på den utmaningen. TV-kanalerna har mängder av s.k. granskningsprogram, och pressen är full av fallstudier där makthavarnas hantering av enskilda ärenden nagelfars. Resultat blir att den enskilde medborgaren aktiveras och bildar påtryckar och kontrollgrupper. Det är utmärkt att så sker så länge man inte tappar bort de principer som skall granskas. Det finns en risk för att det till slut inte går att få sin sak prövad hos en myndighet om man inte har ett massmedieuppbåd bakom ryggen, ibland uppstår tvivel. Därför blir också den formella kontrollen allt viktigare i vårt samhälle. Även konstitutionsutskottets granskning av den exekutiva makten, dvs. regeringen, har ökat i betydelse. Här gäller det också ett ansvar som riksdagen har överlämnat för att få sina beslut förverkligade. En stor del av vårt betänkande upptas varje år av en granskning av maktutövandet i vardagen, dvs. den administrativa hanteringen. Här finns det en stor enighet i utskottet. Vi kan också se hur utskottets uttalanden och tillkännagivanden får effekt mycket snabbt. I takt med att de internationella kontakterna har ökat har KU sett att det tidigare hos ett stort antal myndigheter fanns internationella överskommelser och avtal som inte fanns registrerade någonstans och om vars existens det inte fanns någon samlad kunskap. Efter påpekanden från KU kan vi nu konstatera att det arbete som inleddes av UD förra året har följts upp med en rad instruktioner till myndigheterna om en redovisning av avtalen på ett enhetligt och överskådligt sätt, vilket vi också välkomnar. Det sägs att man i regeringskansliet säger: ''Konstitutionsutskottet ser oss.'' Det verkar dock inte ha haft någon effekt när det gäller författningsutgivningen. Detta område har försämrats på ett helt oacceptabelt sätt. Inte mindre än 54 % av författningarna kom ut mindre än två veckor före ikraftträdandet. Det är mycket uppseendeväckande att så många som nästan 70 stycken utkom från trycket samma dag som de trädde i kraft eller t.o.m. efter ikraftträdandet. Hur skall det vara möjligt för medborgarna att följa gällande lagar och förordningar när de inte ens finns tillgängliga i skrift? Det är uppenbart att förhållandena har blivit sämre. Utskotten förväntar sig att regeringen vidtar åtgärder. Vi pekar t.ex. på att det är möjligt att senarelägga lagars ikraftträdande om man befarar att tiden för behandlingen är för knappt tilltagen. Det är också möjligt att sprida ut ikraftträdandena över året och inte koncentrera dem till halvårsskiften som föregås av långa helger. Andra delar av KU-arbetet rör granskningen av enskilda fall för att ge riktlinjer för framtiden. Här är det särskilt viktigt att man hela tiden har hanteringen av principerna i tydlig åtanke och inte förfaller till personförföljelse. Det har Socialdemokraterna gjort när det gäller granskningen av statsrådens aktieinnehav. Statsråden i den här regeringen har, till skillnad från tidigare socialdemokratiska regeringar, från början redovisat sitt eget och sina familjemedlemmars aktieinnehav. De har överlämnat dem till oberoende förvaltning. Dessutom har regeringen tillsatt en etisk kommitté. Allt har varit öppet för granskning från början. Den borgerliga regeringen har spelat med öppna kort. Man har inte, som en tidigare socialdemokratisk regerings statsminister, hävdat att statsrådens aktieinnehav är ett problem först när medborgarna får reda på det. Trots all offentlighet och vidtagna försiktighetsmått framhärdar Socialdemokraterna i en reservation riktad mot statsråden. KU:s majoritet har dock hållit sig till principerna och lagt fast en klar modell för hur förmögenhetsredovisningen skall gå till i framtiden. Där skall allt finnas med, såväl aktieinnehav och tillgångar av annat slag som pensionsutfästelser och bindningar till organisationer och fackföreningar. Detta bör ge klara riktlinjer för framtiden så att inga tveksamheter uppstår. Ett tydligt exempel från tidigare granskningar är krigsmaterielexporten. Där har våra riktlinjer lett till att det inte råder någon tveksamhet när det gäller hanteringen. Till konstitutionsutskottet kommer också en rad anmälningar som till sin natur är sådana att det är uppenbart att de tillkommit för att ge anmälaren tillfälle till ett politiskt utspel. I detta sammanhang vill jag citera utskottsordföranden som i förra årets granskningsdebatt sade följande: ''KU är inte ett forum för granskningsanmälningar med partiegoistiska syften. Sådana frågor kan med fördel klaras av i interpellationsdebatter och frågestunder.'' Det vore en fördel om herr ordföranden spred det uttalandet också till sina partikamrater. Det finns nämligen en tendens till att man försöker driva oppositionspolitik genom KU-anmälningarna. Det gagnar inte KU:s granskningsuppgift, och inte anmälarna heller. Fru talman! Jag kommer senare i debatten att ta upp frågan om Allan Larssons roll i och den socialdemokratiska regeringens hantering av biståndet till Polen. Ingela Mårtensson kommer att delta i debatten om flyktingpolitiken. Därför vill jag nu endast yrka att KU:s betänkande med gillande läggs till handlingarna. Ett undantag är reservation 4, som jag yrkar bifall till. Dessutom yrkar jag avslag på övriga reservationer.

Fru talman! Det fanns mycket i Ylva Annerstedts anförande som jag tyckte om. Jag var faktiskt på väg att resa mig upp och instämma i hennes anförande. Men sedan kom hon emellertid med en plump i sitt anförande när hon beskyllde Socialdemokraterna för personförföljelse. Det var ett litet onödigt uttalande. Ingen har beskyllt näringsministern och utrikeshandelsministern för att medvetet fatta beslut som skulle gynna de företag där de har stora aktieposter och därmed dem själva. De socialdemokratiska ledamöterna i KU har inte misstänkliggjort dem på något sätt. Det sade jag i mitt anförande, och det har vi sagt under KU behandlingen. Vi har också sagt det i offentlig utfrågning. Vad Ylva Annerstedt däremot inte berörde i kopplingen till just detta uttalande, är huvudorsaken till att vi har granskat och diskuterat detta ärende. Jag skulle bli glad om jag kunde få ett tankeutbyte med Ylva Annerstedt om detta. Regeringsformen talar om att statsråd inte får inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne. Det är utgångspunkten. KU har skyldighet att granska statsrådens ämbetsutövning och regeringsärendenas handläggning. Ylva Annerstedt vet att det i vårt land pågår en välgörande debatt om förtroendet för dem som har fått uppdrag i näringsliv, finansvärld, banker och politik. Efter vad som har hänt i bankvärlden frågar många människor sig vem man egentligen kan lita på. Folk upprörs av fallskärmsavtal och dolda förmåner och över att personer med viktiga förtroendeuppdrag sitter på två eller flera stolar. Jag sade i mitt anförande att politik främst är en fråga om förtroende. Jag vill fråga Ylva Annerstedt: Tror verkligen inte Ylva Annerstedt att folk i allmänhet funderar över att det är möjligt att sitta i Sveriges regering och fatta beslut om de företag som man har ägarandelar i? Tror inte Ylva Annerstedt att redan misstankar är tillräckliga för att skada förtroendet? Konstitutionsutskottet uttalade i 1983/84 års granskning bl.a.: ''hur nödvändigt det bedöms vara för det politiska arbetets anseende att allmänheten kan ha förtroende för att statsråden står självständiga gentemot ovidkommande intressen''. KU uttalade för tio år sedan?
Fru talman! Jag tycker definitivt att Socialdemokraternas hantering av detta ärende visar att man försöker misstänkliggöra de statsråd som det är fråga om. Reservationen har ju också fått den effekten. Thage G Peterson talar om att det är viktigt att förtroendet inte rubbas. Ja, det anser också vi. Det är oerhört viktigt att man kan ha förtroende för dem som handhar makten i vårt land, och vår utredning har faktiskt visat att det inte finns några som helst omständigheter som skulle göra att detta förtroende rubbas. Vi kan inte utforma uttalanden bara på misstankar. Det är därför som KU gör en ordentlig genomgång och granskning av alla tillgängliga fakta. Vi har också möjlighet att få ett underlag som inte i andra fall står till buds, dvs. när man i allmänhet talar om olika företeelser i samhället. Vi har alla handlingar på bordet, och de visar klart och tydligt att det inte finns någonting i hanteringen av detta ärende som skulle misstänkliggöra statsråden eller rubba förtroendet för deras möjligheter att hantera regeringsmakten.
Fru talman! Nu gör Ylva Annerstedt mig nyfiken. Vilken hantering av detta ärende skulle vi socialdemokrater ha gett som innebär personförföljelse? På vilken punkt skulle vi i vårt uppfyllande av grundlagens åläggande att utöva kontroll ha gått till väga på ett sätt som innebär personförföljelse? Vi har i utskottet varit fullt eniga om att vi skall ha utfrågningar, och de har genomförts offentligt. Inte har det i något läge riktats kritik mot något enskilt statsråd för att han eller hon medvetet skulle först och främst se till personliga intressen. Vi är för övrigt i bakgrundsbeskrivningen överens om hanteringen av de dokument som vi har fått fram och som vi har varit eniga om att rekvirera från regeringskansliet. Jag menar därför att Ylva Annerstedt är skyldig kammarens ledamöter och de socialdemokratiska ledamöterna i KU en närmare förklaring av på vilket sätt vi skulle ha gett detta ärende en hantering som gör att Ylva Annerstedt vågar tala om personförföljelse. Vi är överens om bakgrundsbeskrivningen, och vi har genomfört alla dessa utfrågningar. Sedan har vi kommit fram till olika slutsatser. Jag sade i min polemik med Birger Hagård att jag inte finner det så onaturligt att vi kan dra olika slutsatser. Men det som man bortser från, och därav mina frågor till Ylva Annerstedt, är följande fråga: Rubbas medborgarnas förtroende för en ledamot i regeringen, om man tillåter att det här dubbelstolsittandet får fortgå? Ylva Annerstedt svarar nej på mina frågor. Hon tycker inte att det finns någon anledning till oro, till att sätta upp gränser och till att fastställa några regler för statsrådens aktieinnehav. Det är ett ärligt svar som Ylva Annerstedt har gett mig. Jag är inte säker på att det är ett så särskilt klokt svar med hänsyn till den debatt som pågår hos svenska folket, där man i dag känner för en utveckling som vi har sett i andra länder i Västeuropa. Vi socialdemokrater menar att det är mycket bättre att öppet ta upp en diskussion i dessa frågor och därmed klart markera var vi står. Det här har inte bara en konstitutionell utan också en moralisk och etisk dimension.
Fru talman! Thage G Peterson försöker ge sken av att majoriteten i utskottet inte skulle vilja ställa krav på att det skall finnas regler för hur förmögenhet skall förvaltas under den tid som man är statsråd. Vi lägger tvärtom fram en ganska lång lista på vilka regler som skall gälla i framtiden. Vi talar om att man skall överlämna värdepapper ingående i förmögenheten till offentlig förvaltning. Vi pekar på de regler som finns i flera andra länder. Vi pekar på möjligheten att ange procentsatser för begränsning av olika hanteringar. Vi pekar på att det också är angeläget att man redovisar de pensionsutfästelser som finns från gamla arbetsgivare. Vi pekar på att man måste redovisa bindningar till organisationer eller fackföreningar. Vi pekar alltså på en lång rad regler och hanteringsmodeller som vi menar bör komma till stånd. I vår granskning har det också visat sig att de statsråd som det är aktuellt att titta på, från första stund har överlämnat sin förmögenhet för extern förvaltning. Inget av de här statsråden hanterar alltså själv sin förmögenhet. Det skall helt klart och tydligt fastslås att det inte finns någon kritik att rikta mot den hantering som har skett av förmögenheterna i den här regeringen. Tvärtom visar vår granskning att de har varit försiktiga i överkant -- vilket vi faktiskt också säger på några ställen -- just för att inte skapa någon grund för misstro. Det finns alltså ingen sådan anledning att rikta misstro mot de statsråd som är aktuella. Jag förstår inte vad Thage G Peterson syftar på när han säger att vi inte skulle vara villiga att ställa upp några regler. Vi pekar på en lång rad sådana i utskottsmajoritetens skrivning.

Fru talman! Jag har suttit och lyssnat på de ärade utskottskollegernas meningsutbyte och gjort några anteckningar.

Jag har märkt denna tendens i några andra debatter som vi har haft, men de frågorna är inte uppe till behandling i dag. Jag tycker att det är synnerligen anmärkningsvärt att ordföranden inleder med insinuationer kring ett ärende som inte ens är föremål för behandling i dag, dessutom fullständigt grundlösa. Socialdemokraterna har sannerligen inget monopol på vakthållningen omkring offentlighetsprincipen i vårt land. Jag har själv suttit med i en utredning där vi försökte utvidga en del av de moment som grundlägger offentlighetsprincipen till att gälla även inom den privata sektorn. Vi kom långt, och vi lade fram ett förslag. Men det vågade inte den socialdemokratiska regeringen lägga fram. LO och Arbetsgivareföreningen med armarna om halsen på varandra sade nej till det, och därmed blev det ingenting. Jag har i alla de utredningar jag har medverkat i på det här området sannerligen försökt att slå vakt om offentlighetsprincipen och alla dess förutsättningar. Jag har varit med om den diskussion som nu förs om KU:s uppgifter i många år. Jag vågar nog påstå att den definition som Birger Hagård återgav ur Stjernquists och Holmbergs grundlagskommentar grundar sig på en inställning som var vanlig i slutet på 60-talet och början på 70-talet när det gällde KU.

Det visade sig sedan att konstitutionsutskottets granskning till mångas förvåning levde upp i början på 70-talet. Jag skall inte närmare här gå in på orsakerna till det -- det har jag många tankar om annars. Den blev mer och mer omfattande, mer och mer intressant och stäckte sig över allt vidare områden. Den inriktningen har, oavsett vilka regeringar som har haft makten, hållits vid liv. Det tycker jag är bra. För min del tror jag inte att det skulle vara särskilt lyckat att återföra KU till något litet bås där man sitter och enbart tuggar på regler. Då har vi missat den unika möjlighet som KU har som ett organ i gränslandet mellan juridik, statsrätt och politik. Det är just den positionen som gör det möjligt för KU att göra insatser, ta fram material och komma till slutsatser som ingen annan instans i samhället kan åstadkomma. Det är själva finessen med konstitutionsutskottet som granskningsorgan, vilket många missuppfattar. Det kritiseras gubevars i pressen. Jag tycker att det är precis där konstitutionsutskottet skall finnas. Vi kan naturligtvis beskylla varandra för att politisera och för att inte politisera. KU är naturligtvis ett politiskt organ. Riksdagen är ett politiskt organ. Det är inte så konstigt om man kommer till olika slutsatser i frågor som är en del av hela det politiska livet. Det som är så värdefullt för alla som är intresserade av tillståndet i riket är ju den faktaframställning som finns i utskottets s.k. recit. Vi brukar vara ense om den. Även om det har varit litet gnöligt ibland har vi dock lyckats att bli ense om sakbeskrivningen. Det har gjorts mycket gedigna utredningar i en lång rad viktiga frågor under åren. Jag vill gärna instämma i Birger Hagårds beröm av vårt kansli, som har lagt ned ett fantastiskt fint arbete som vanligt. Jag är inte ett dugg överraskad; det brukar vara så. Kansliet har också i allra högsta grad bidragit till bakgrundsbeskrivningarna, vilka man inte skulle kunna få fram på annat sätt. Man kan naturligtvis säga att det är märkligt att det finns utrymme för konstitutionsutskottets granskning i en parlamentarisk demokrati där alla viktiga beslut fattas i riksdagen, oavsett om det gäller statsfinanserna eller om det gäller lagstiftning, och där regeringen är helt underordnad riksdagen. Regeringen är ett slags förberedande och verkställande utskott för riksdagen om vi ser det ur konstitutionell synpunkt. Jag tror att det var Birger Hagård som var inne på det faktum att regeringen ständigt är utsatt för utfrågningar av olika slag här i kammaren och för granskning av annan karaktär. Sedan har vi massmedierna som ständigt är på alerten, även om de ibland hugger fel. Trots att det finns en stor öppenhet i det svenska styrelsesystemet har det visat sig att det finns en plats för konstitutionsutskottets granskning som är viktig att fylla. Det bidrar ytterligare till att öka öppenheten i det svenska samhället. Utskottet kan ta fram material av ett slag som trots offentlighetsprincipen är svårt att få tag i även för medierna. Jag tror således på utskottets möjligheter att framöver fullgöra denna värdefulla och viktiga uppgift, och jag tror att utskottet dessutom kan få nya intressanta uppgifter om Sverige kommer med i EG. Här vidgas fältet. I och med ett EG-inträde kommer ju regeringsledamöternas positioner att bli något annorlunda än vad de är nu, eftersom det är ministerrådet som fattar besluten i slutskedet i en rad frågor. Jag kan här se framför mig nya intressanta granskningsuppgifter för konstitutionsutskottet. Vi har anmärkt på mycket i betänkandet. Tidigare talare har varit inne på det, och jag skall inte upprepa det. Men jag vill upprepa en sak som jag har tjatat om i ungefär 20 år. Det gäller propositionsavlämnandet, författningsutgivningen och liknande ting -- dvs. ryckigheten i arbetet för riksdag och regering. Den grundläggande orsaken är att vi har fel budgetår. Nu tycks det äntligen börja lossna i den frågan. Fler än jag inser att det är på det sättet. Riksdagsutredningen arbetar med frågorna, och den kan möjligen lägga fram ett förslag om en ändring av budgetåret så småningom. Budgetårets förläggning är den grundläggande orsaken till propositionsanhopningen och till svårigheterna att få ut författningar i tid på vårkanten. Riksdagen fattar besluten så sent. Det hindrar inte att regeringen skall känna sitt ansvar. Jag står naturligtvis bakom den kritik som riktas mot regeringen för att den inte har varit tillräckligt uppmärksam på dessa frågor. De är i allra högsta grad av intresse för riksdagens arbete när det gäller propositionsavlämningen. Jag har velat referera till den egentliga bakgrunden till de svårigheter som finns. Jag måste säga att det stöter mig litet grand att lyssna på utskottets ärade ordförande. Jag får en känsla av att man från socialdemokratiskt håll vill ge sken av att man står för något slags högre moral än andra. Det gör mig alltid litet upprörd. Jag tycker inte om moralister över huvud taget. Pretentionerna och brösttonerna vad gäller de frågor vi håller på med här har jag svårt att förstå. Jag instämmer med Ylva Annerstedt när hon påpekar att det inte finns någon grund för att påstå att vi från regeringssidan skulle vara ointresserade av de problem som statsråd med stora förmögenhetsinnehav kan råka ut för. Det är vi inte, utan tvärtom. Det är bara att läsa innantill i betänkandet. Vi behandlar detta sida upp och sida ner och kommer fram till en lång rad rekommendationer om hur det bör vara. Det är också korrekt att konstatera att vi i den noggranna genomgång som har gjorts inte har kunnat finna några fall där vi kan visa att statsråd faktiskt har försökt gynna sig själva. Om vi hade gjort det, skulle vi minsann ha slagit larm. Men vi har inte kommit på några sådana fall, och då är det korrekt att tala om det. Det innebär inte att vi från majoritetens sida tycker att nuvarande tillstånd är bra. Utskottets ärade ordförande sade t.ex. att vi från majoritetens sida inte tyckte att det fanns anledning att sätta några gränser. Det är en verklighetsförfalskning. Det stämmer inte med vad som står i majoritetens skrivning i utskottsbetänkandet. De inledande anförandena har svept över det mesta. Jag skall avstå från att på förhand beta av de olika ämnesområdena. Vart och ett av dessa kommer att bli noggrant behandlat i fortsättningen. Fru talman! Jag ber att få instämma i de yrkanden som tidigare har framställts av Birger Hagård och

Fru talman! De borgerliga har lovprisat personalen vid KU:s kansli. För att det inte skall uppträda något missförstånd om ordförandens relationer till kansliet vill jag meddela kammaren att jag har för avsikt att tacka personalen för deras insatser genom att bjuda dem på lunch torsdag den 10 juni. Jag är glad över tredje vice talmannens uppslutning kring offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Jag hade inte heller väntat mig något annat. Självfallet känner jag till och respekterar hans fina och bestående arbetsinsatser på detta område. Men just därför tyckte vi socialdemokrater att det var överraskande och trist att vi inte fick hans stöd när vi i höstas ville ge regeringen till känna att den, i förhandlingarna med EG, skulle göra en klar utgångsdeklaration om offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Varför tog jag upp den frågan i min inledning? Jo, därför att den hör hemma i en granskningsdebatt. Svenska medier kan inte fungera på det sätt som vi vill att de skall göra, för att granska och hålla demokratin frisk och levande, om vi inte får ha kvar offentlighetsprincipen och meddelarskyddet. Det är inte bara riksdagens konstitutionsutskott som sköter granskningen. Medierna har också en viktig granskande uppgift. Offentlighetsprincipen och meddelarskyddet hör hemma i det sammanhanget. Vi socialdemokrater har nog inte högre moral än andra partier i riksdagen. Vi har aldrig hävdat det. Vi har inte heller tagit till några brösttoner i diskussionen. Men det finns en skillnad, om man utgår från diskussionen om statsrådens aktieinnehav. Vi socialdemokrater är oroliga för den debatt som pågår om förtroendet för dem som har fått andras uppdrag i näringsliv, finansvärld, banker och politik. Därför menar vi att vi måste leva upp till regeringsformens intentioner om att statsråd inte får inneha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för honom eller henne. Statsråden är inte vilka personer som helst. Därför är jag litet förvånad och förundrad, ja, litet överraskad över tredje vice talmannens litet slappa inställning till de demokratiska aspekterna av detta granskningsärende. Jag kan ha en viss förståelse för att han som vice ordförande i konstitutionsutskottet av rent partitaktiska eller politiska skäl tvingas acceptera majoritetens linje i sakfrågan i ett slutligt avgörande av ärendet, i det gränsland som man ofta talar om mellan juridik och politik. Men jag har ingen förståelse för att han inte är orolig för att det här finns en förtroendekris i
Fru talman! Jag återkommer till ämnena yttrandefriheten och offentlighetsprincipen, som vi egentligen inte diskuterar i dag. Det enda som skilde var att Socialdemokraterna ville ha ett tillkännagivande till regeringen i en fråga där regeringen hade precis samma uppfattning som den utskottet gav uttryck för. Det skulle vara en konstig metod i utskottet. Man skulle då insinuera att regeringen företrädde en annan linje än den utskottet så tydligt markerade i sin skrivning. Utskottets ärade ordförande får ursäkta, men jag ser det närmast som ett försök att inbilla folk att Socialdemokraterna hade någonting annat på hand eller någon större iver i denna fråga än andra. Jag var mycket förvånad över Socialdemokraternas agerande i den frågan, om man ser det ur saklig synpunkt. I övrigt var jag inte alls förvånad. Ordföranden frågar om vi inte är oroliga för den allmänna debatt som förs i samhället om förmögenhetsförvaltning och missbruk på olika sätt inom finansvärlden. Det är klart att vi är det. Den ena skandalen läggs till den andra. Det är förfärligt. Jag medverkar gärna till att fördöma detta, oavsett om det är finansspekulation, fallskärmsavtal eller vad det än må vara. Men det må tillåtas mig att notera att alla dessa avarter har sin rot i det glada 80-talet. Jag hörde aldrig Socialdemokraterna då uttala några varningar. Hela spelet fick rulla på, och det gjorde det med besked, ända ut över kanten av klyftan. Vi har ingen slapp inställning när det gäller statsrådens förmögenhetsinnehav. Vi har ingen slapp inställning till uppföljning av grundlagens paragrafer om att statsråden inte får inneha uppdrag som kan skada deras förtroende. Vad vi har sagt återfinns i konstitutionsutskottets betänkande. Vi utgår från att regeringen fullföljer det som står där. Från mitt parti finns inget statsråd som är aktuellt i dessa sammanhang. De har så ynka litet aktier, de stackarna, så de har inte kommit med på listan. Men man måste konstatera att ingen regering har gjort mer för att lyfta fram dessa frågor i ljuset. Regeringen har, som många har påpekat, t.o.m. tillsatt en särskild etikkommitté. I flera avseenden har statsråden varit alltför försiktiga. Det är närmast löjeväckande att strunta i att delta i ett regeringsbeslut därför att man råkar ha aktier för 900 kronor. Det är väl ingen som tror att ett regeringsbeslut i det fallet kan vara av något särskilt personligt intresse.
Fru talman! Jag medger gärna att vi har kvar många beklagliga rester från spekulationsekonomin. Men statsråden med stora aktieinnehav är väl ändå ingen produkt av 80-talet? De har ju kommit in i regeringen efter den borgerliga valsegern 1991, så de statsråden tar vi liksom inget ansvar för. Sedan sade tredje vice talmannen att inget av centerstatsråden hade de här problemen. Men då vill jag ändå åberopa en intervju som jordbruksminister Karl Erik Olsson gav och som han inte har dementerat på något sätt, där han faktiskt var inne på att de starka ekonomiska bindningarna skapar problem, problem som vi socialdemokrater har fäst uppmärksamheten på. Jordbruksministern sade i den intervjun, om jag får tolka orden någorlunda fritt, att hans starka bindningar till jordbrukets ekonomiska intressen och hans personliga ekonomiska intressen gör att han är räddare för att fatta beslut. Det gör att han så att säga får en svårare arbetsdag. Från socialdemokratiskt håll är vi förvånade över att den borgerliga majoriteten och Ny demokrati i KU inte har sett komplikationerna i det här ärendet. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till tredje vice talmannen inför hans sista replik. Jag gör det också mot den bakgrunden att han ju är inte bara vice ordförande i konstitutionsutskottet och tredje vice talman i riksdagen. Han är också en erkänd statsvetare med rötter i folkrörelserna. Därför tror jag att han bättre än många andra borde kunna se på de problem, både etiska och moraliska, som är förbundna med de frågor som vi nu diskuterar, om förtroendet för politik och politiker. Tror tredje vice talmannen verkligen inte att vanligt folk utanför Riksdagshuset kan börja undra hur landet styrs och om inte redan det förhållandet att misstankar föds utgör en fara för demokratin? Slutligen, fru talman, vill jag än en gång erinra om att i 1983/84 års granskningsbetänkande gjorde KU ett enhälligt uttalande som jag citerade i min replik till Ylva Annerstedt. Jag vill dra det igen: ''hur nödvändigt det bedöms vara för det politiska arbetets anseende att allmänheten kan ha förtroende för att statsråden står självständiga gentemot ovidkommande intressen.'' Delar tredje vice talmannen fortfarande den uppfattning som kommer till uttryck i detta uttalande?
Fru talman! Vad beträffar citatet som utskottets ordförande läste upp står jag naturligtvis på samma ståndpunkt nu som då. Det finns heller inget i utskottets majoritetsskrivning som svär mot detta. Vad Socialdemokraterna i det här ärendet ägnar sig åt -- jag börjar bli litet misstänksam vad gäller motiven, måste jag säga -- är att måla upp en felaktig bild av var majoriteten står. Och sedan skjuter de vilt på den! Det är visserligen ett gammalt debattrick att man tillvitar motståndaren åsikter och uppfattningar som vederbörande inte har, och sedan angriper man dessa uppfattningar och åsikter alldeles våldsamt. Vi har inte nonchalerat det här problemet. Jag hänvisar än en gång till vad som står i utskottsbetänkandet, och jag tycker att man skall fortsätta på den väg som konstitutionsutskottet har angivit för att lösa problemet. Naturligtvis besvarar jag jakande frågan om jag tror att det är viktigt att allmänheten har förtroende för sina politiker -- självklart! Men då får vi ju inte själva hjälpa till med att utså misstro där det inte finns någon grund för detta. Visst finns det politiker som dummar sig, och det finns politiker som är värda kritik i allra högsta grad, men flertalet politiker är faktiskt hederliga och gör så gott de kan. Sedan kan även detta kritiseras naturligtvis, men det är inte en moralisk fråga utan det är en fråga av annan karaktär. Karl Erik Olsson har gjort ett uttalande. Ja, det är väl en följd av den allmänna debatten. Men jag föreställer mig att vi i framtiden måste kunna i en regering ha människor med erfarenhet från alla möjliga områden i samhället. Hur skall vi annars kunna få fram en regering som vet någonting, som kan någonting och som representerar någonting? Vi kan väl inte ha en särskild ombudsmannakår som vi skulle specialutbilda för att bli statsråd och absolut fria från alla förmögenheter, helst bostäder väl också. I varje fall borde de inte ha några gårdar. Jag erinrar mig Platons undervisning rörande det här problemet. Han menade att man skulle uppfostra folk undan för undan till att bli politiker. Först när de var färdigutbildade, i 50-årsåldern, skulle de få börja ägna sig åt politik, och då skulle de stå fria från allting annat. Är det ett utslag av ett slags nyplatonism som vi nu bevittnar?

Fru talman! Även jag vill instämma i tacket till kanslipersonalen för dess utomordentliga arbete när det gäller granskningsfrågorna. Fast jag kan inte utlova någon lunch under den närmaste tiden i alla fall. Det har framförts ett antal värdefulla synpunkter av Fiskesjö, och jag skall inte upprepa alltför mycket av vad de har sagt. Men det är några aspekter som jag gärna skulle vilja ta upp i diskussionen här. Konstitutionsutskottets ordförande nämnde i början pressens betydelse för en god granskning av den politiska verksamheten, och han betonade där mångfaldens betydelse. Jag delar uppfattningen att ett gott samhälle utvecklas, om där finns en mångfald av balanserande maktfunktioner, och dit hör bl.a. KU:s granskning av regeringen. Vi är ju ofullkomliga människor, och vi lever i ett ofullkomligt samhälle. Därför behöver vi avbalanserade maktfunktioner. Jag tror att i grunden måste det finnas en balans mellan den verkställande makten, den lagstiftande makten och den dömande makten, och sedan har vi då det offentliga samtalet och pressens och övriga mediers funktion. Men dess värre är den dömande makten inte särskilt kraftfull som maktbalansfaktor i Sverige, och det är kanske av historiska skäl. KU:s granskningsmakt är mycket viktig, men jag tror att vi behöver flera avbalanserande faktorer, inte minst på den juridiska sidan. Jag passade på, eftersom KU:s ordförande tog upp pressens betydelse, att peka på att vi behöver t.ex. en författningsdomstol för att ytterligare öka mångfalden av maktbalans i samhället. Fru talman! Här har tidigare diskuterats partipolitisering av granskningsverksamheten. Aktieägandet har varit på tapeten, trots att det är ett särskilt ärende senare under dagen. Jag skall inte alltför djupt gå in på det här ärendet, men låt mig nämna en mycket olycklig effekt som kan uppstå om KU:s granskningsverksamhet bedrivs på ett felaktigt sätt. Jag menar att Socialdemokraterna har bidragit till ett sådant olyckligt agerande. Medvetet eller omedvetet skapas en mediabild som sätts på regeringen. Den förenklade nidbild som kan utvecklas är att det enda ett statsråd sysslar med är att sko sig genom aktiespekulationer. Det är mycket olyckligt om den nidbilden sprids. En annan typ av nidbild drabbar ibland oss riksdagsledamöter, t.ex. att vi sitter i kammaren och sover, och när vi är vakna försöker vi höja våra löner. Den typen av förenklade nidbilder måste vi motverka med all kraft, men dess värre förstärker Socialdemokraterna i den här debatten den förenklade nidbilden av regeringen som aktiespekulanter. Jag har förståelse för att det finns ett legitimt taktiskt behov för en opposition, oavsett kulör, att ifrågasätta en regerings trovärdighet, men jag skulle vilja vädja om en viss försiktighet. Nidbilder kan ju, när de väl har skapats, komma att vidlåda även regeringar av annan kulör. Fru talman! Det finns flera svårigheter i den granskningsverksamhet som konstitutionsutskottet ägnar sig åt. Polenaffären, som senare kommer att diskuteras här, är ett exempel på att det kan finnas stora svårigheter. Regeringsledamöter kan genom olika signalsystem, vilka ibland är mycket komplicerade, bidra till situationer som, om de varit möjliga att dokumentera, skulle medföra t.ex. konstitutionell kritik. Statsråd kan medvetet eller omedvetet, direkt eller indirekt, genom sitt agerande påverka utvecklingen i enskilda ärenden. Det finns hypoteser som tyder på att det var vad som hände i Polenaffären. De informella signalerna är mycket svåra att dokumentera. Om en tanke funnits i en ministers hjärna eller i en industriledares hjärna, och de samtidigt har ett intresse av att inte delge omvärlden denna tanke, kan det bli utomordentligt svårt för t.ex. konstitutionsutskottet att genomföra en analys av läget. De kan därmed också förhindra att det framförs kritik mot agerandet, eftersom det bara kan anas. Det är lätt att sopa igen spåren om de enbart finns dokumenterade i någons hjärna. Fru talman! Frågan om författningsutgivning har tidigare varit på tapeten här i debatten. Där finns en hel del att säga. Jag skall inte upprepa alltför mycket av det som sagts. Det måste komma till stånd en skärpning på detta område. Vi måste ställa kraftfulla krav på regeringen på den här punkten. Ylva Annerstedt redogjorde för en hel del statistik på området som visade att utveckligen hade försämrats. Även riksdagen har ett visst ansvar för sent utkomna författningar, dels genom vår arbetsplanering och arbetsrytm, dels för att vi tycks vara litet rädda för att ha litet udda tider för ikraftträdandet. Riksdagsutredningen arbetar med att få en bättre årsrytm för riksdagen, bl.a. genom en omläggning av budgetåret till kalenderår. Om detta kan bli ett faktum kan riksdagen hjälpa till att få en bättre författningsutgivning. Men trycket på regeringen att leva upp till rimliga rättssäkerhetskrav när det gäller författningsutgivningen måste kvarstå med oförminskad styrka. Det är viktigt. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 4 och i övrigt till utskottets betänkande.

Fru talman! Jag begärde ordet för att möta Ingvar Svenssons nidbildsresonemang. Han vädjade om att oppositionen skulle lugna sig med hänsyn till att regeringens ställning inte skulle bli för svag i folks ögon. Det är en utomordentligt farlig uppfattning som jag av två skäl inte kan dela. Det första skälet är att vår parlamentarism förutsätter regering och opposition. Det är viktigt att oppositionen granskar regeringen och debatterar regeringens förslag. Endast på så sätt kan demokratin hållas frisk och levande. Regeringens ställning hos allmänheten får sedan bedömas utifrån regeringens göranden och låtanden. Regeringen får regera på ett sådant sätt att folk tror på den och tycker om regeringen. Det kan inte vara oppositionens uppgift att lägga åt sidan sin oppositionsroll bara för att regeringen i folks ögon skall få en bättre ställning. Därför är Ingvar Svenssons resonemang utomordentligt farligt i vår parlamentariska demokrati. Detta var det första skälet. Det andra skälet till att jag reagerade är att det är farligt för demokratins fortbestånd och tron på ett rättssamhälle om inte politikerna och det politiska systemets verksamhet granskas. Vådan av att så inte sker ser vi i det som just nu äger rum i Italien. Jag har följt den italienska krisen mycket noga. Där sitter nu bakom lås och bom ett stort antal politiker från alla partier, statsråd, tidigare partiledare och folk från näringslivet. Över hundra ledamöter av det italienska parlamentet nämns i utredningar och är föremål för åtal eller åtalsundersökningar. Jag såg ett TV-program där några italienare från gatan sade:''Vi litade på våra politiker. Vi valde dem därför att vi trodde att de skulle sköta sig och sköta våra angelägenheter på ett vettigt och utmärkt sätt. Men samtidigt har vi inte lagt oss i.'' Där kom självkritiken. Det är oerhört viktigt att vi har förtroendemän runt om i landet och människor som intresserar sig för partipolitiskt arbete. Här kommer Ingvar Svenssons tes in i bilden. Det skulle bli förödande om vi inte skulle ha tillgång till den fria debatten och det partipolitiska arbetet -- utan några lugnande åtgärder.
Fru talman! Jag delar Thage G Petersons inställning när det gäller granskningsfunktionen i ett demokratiskt samhälle. Där har vi inte skilda åsikter. Mitt resonemang om maktbalans byggde helt och hållet på detta synsätt. Det jag pekade på var att oppositionen inte saknar ansvar för den bild som målas upp i media, fixeringen vid snuttifiering, snedvridenheten när man speglar konflikter, osv. Det är viktigt att man hjälper till att skapa en allsidig bild som är relevant för vad som faktiskt inträffar och vad regeringen ägnar sig åt. Jag menar att vi både i den politiska debatten och i den allmänna mediadebatten alldeles för litet diskuterar begreppet relevans. Där har oppositionen ett ansvar för vilka bilder som skapas. Där kan man bidra, och man kan också uppträda med en viss försiktighet. Det var detta jag vädjade om.

Herr talman! Det har flera gånger i den politiska debatten anförts från företrädare för Vänsterpartiet att den enda vägens politik har misslyckats och att svenska folket har fått nog av den här regeringen. Sådana uttalanden grundar sig emellertid på den politik som regeringen har fört och som ju oftast har ett stöd i riksdagen. Självklart ingår den typ av tjänsteutövning och handläggning som regeringen utför i den bild som vi också har av regeringen. Men enbart på grund av de konstitutionella svagheter som vi kritiserar regeringen för kan vi inte driva något krav på regeringens avgång. Jag tycker för min del att det kanske kan vara på sin plats, såsom ny ledamot av KU, att något reflektera över den politiska miljö i vilken regeringen och riksdagen har att utöva sin makt. Det finns kanske en viss risk för hemmablindhet när det gäller maktförhållandena i samhället. Den tredje statsmakten, massmedia, spelar givetvis en viktig roll som maktfaktor i politiken och som granskare av riksdag och regering. Det är så vi också vill ha det. För ett av våra ärenden, Polenärendet, har pressen spelat en viktig roll för att frågan skulle ''komma upp på bordet''. I samtliga de tre anmälningar som ligger till grund för KU:s arbete i Polenärendet hänvisas det till massmedia. Media är utgångspunkten. Under utredningens gång har det blivit alltmer tydligt att åtminstone ett av de företag som känner sig drabbat av den förra regeringens beslut har spelat en viktig roll för pressens initiativ. Påståendena i pressen har senare också visat sig ha en relativt svag grund. Jag tycker för min del att det är naturligt att företag -- både stora och små -- försöker utveckla makt över samhällsutvecklingen. Vi påmindes mycket kraftigt om detta i september 1992 då de stora utflödena av valuta mer eller mindre lamslog det politiska livet. Var det bara så att aktörer med stora kapitaltillgångar förde ut valuta ur landet för att säkra värdet av sina tillgångar eller var det i själva verket en utförsel för att framtvinga en annan politik än den som riksdag och regering utformat? I de finska TV-nyheterna framträdde för en tid sedan en anonym s.k. mediakonsult. Han påstår sig år 1991 i samarbete med finska storföretag ha arrangerat en mediakampanj mot den finska regeringen och mot den finska marken för att framtvinga en devalvering. Den framtvingades också den 14 november 1991. Jag menar att det borde ha funnits anledning för KU att fråga sig vad som låg bakom valutautflödena i Sverige och i vilken politisk miljö som krisuppgörelserna i september fattades. Hur mycket gick svenska media i storföretagens och finansintressenas ledband? Vilka förutsättningar skapades för regeringens maktutövning? KU borde också ha kunnat fråga sig om det är rimligt med uppgörelser av det slag som genomfördes i september 1992. Är det rimligt att partiledare med snabba förhandlingar under några timmar eller några nätter snabbutreder och föreslår en politikomläggning i den omfattning som det här var fråga om? Är det rimligt ur konstitutionell synpunkt att regeringen i ett snabbt ingånget avtal med ett oppositionsparti låser en stor del av riksdagsarbetet? Kan ett sådant avtal med darrigt beslutsunderlag över huvud taget väntas hålla vid en närmare granskning? I praktiken har nu krisuppgörelserna mellan regeringen och Socialdemokraterna fallit sönder. Det känns litet märkligt att konstitutionsutskottet inte förmått granska regeringsutövningen i det här avseendet. Det vore verkligen synd om uppgörelser över blockgränserna av det här slaget på något sätt skulle stå utanför möjligheterna till KU granskning. Jag tror inte att en sådan ordning skulle stärka riksdagens anseende. Över huvud taget stärks inte förtroendet för vare sig konstitutionsutskottet eller riksdagen om konsensuspolitik blir något som man avhåller sig från att granska. Det är också anmärkningsvärt att EG-frågan i stort sett lyser med sin frånvaro i det här betänkandet. Vi kan fundera över vad det beror på. Ur konstitutionell synpunkt finns det givetvis många frågor att ställa. Tredje vice talman Bertil Fiskesjö har något berört den här problemställningen. Det har också ställts frågor ifrån konstitutionsutskottet i samband med EES-propositionen i höstas. En utfrågning av en del av Grundlagsutredningens folk genomfördes i augusti. EG-medlemskapet kommer emellertid enligt min mening att innebära högst påtagliga förändringar av hur man bereder beslut om lagar och förordningar. Har t.ex. regeringen ansträngt sig tillräckligt för att det svenska samhällslivet i hela dess bredd på något sätt skall komma med i den beredningsprocess av lagar och förordningar som EES-avtalet och EG-medlemskapet senare kommer att medföra? Det är en beredningsprocess som i hög grad kännetecknas av hemlighetsmakeri och lobbyism från kapitalstarka intressen i Europa. Vi vet nu att t.ex. LRF medverkar i EG förhandlingar. Vilka andra intressen kommer att få detta privilegium? På vilka grunder sker urval av intresseorganisationer och företag i dessa sammanhang? Vilken insyn kommer de att få i EG kommissionens expertkommitté? Jag tycker det borde ligga i konstitutionsutskottets eget intresse att klarlägga dessa fundamentala frågor. Man får säkert anledning att återkomma till dessa frågeställningar. Att det finns makt också utanför detta hus och utanför regeringskansliet har vi också påmints om av problemen med vissa regeringsledamöters stora aktieinnehav. En stor del av konstitutionsutskottets granskning detta år och förra året har fått ägnas åt detta problem med rika och mäktiga människor som kan sitta på två stolar samtidigt. Hur det har påverkat förtroendet för politikerna kan vi kanske återkomma till senare i debatten, men det har redan berörts rätt grundligt. Jag tror inte man kan underskatta den problematik som dessa stora förmögenhetsinnehav innebär. Jag skall slutligen, herr talman, bara beröra ett problem i denna omgång som har att göra med makten över utvecklingen av infrastrukturen. Det gäller utseende av ledamöter i Vägverkets styrelse. Riksdagen har flerfaldiga gånger uttalat sig om de övergripande målen för trafikpolitiken. I 1988 års trafikpolitiska beslut slogs fast att miljöhänsyn och hushållning med naturresurser var viktiga övergripande mål för infrastrukturpolitiken. Både Boverkets och riksdagens revisorer har markerat att Vägverket och de andra trafikverken har haft problem med att uppfylla dessa mål. Från många håll i landet kommer också en ihållande kritik mot den miljöförstöring som vissa typer av infrastruktursatsningar medför. I Dagens Nyheter av i dag uppmanas vi av en känd professor i transportekonomi att ta fasta på de miljömål som riksdagen har varit enig om. Vägverket blev den styrelsen snarast en företrädare för transportmedelsindustri och transportörer än miljöintressen. Miljöintressena blev något bättre representerade av den påfyllning av styrelsen som gjordes den 25 juni, men i huvudsak kvarstår den här obalansen. Jag tror inte att det nya Vägverkets styrelse kan bli något kraftfullt instrument för att uppfylla de miljömål som riksdagen har lagt fast för trafikpolitiken. Jag har i en meningsyttring velat markera detta, och jag vill redan nu, herr talman, yrka bifall till min meningsyttring vad gäller statsrådens förmögenhetsinnehav och jäv, vid avsnittet 10 a, och när det gäller regeringens handläggning av Europainformationen vid avsnittet 16 c. Jag återkommer till de frågorna senare i debatten.

Herr talman! Ett av de ärenden som utskottet haft anledning att ta upp till granskning var de av regeringen och departementen upphandlade konsultuppdragen. Under 1992 utgjorde kostnaden för dessa tillhopa 64 miljoner kronor. Information AB, ett företag som, exempelvis, har gjort tjänster åt ett antal kommuner, bland dem också det moderatledda Helsingborgs kommun i dess privatiseringskampanj. Den aktuella upphandlingen gällde olika tjänster inom kommunikationsområdet i samband med privatiseringsarbetet. De gjordes till en kostnad av nästan 600 000 kr. Det i sammanhanget anmärkningsvärda är det sätt på vilket upphandlingen gick till. Med hänsyn till beloppets storlek borde ett formaliserat anbudsförfarande ha skett. I stället togs vissa underhandskontakter med några tänkbara uppdragstagare.

Förhandlingsupphandling får användas, som det heter, då det klart framgår att affärsmässigt godtagbara villkor inte kan erhållas med sluten upphandling. Förhandlingar får inte föras förrän anbud infordrats, ingetts och anbudstiden gått ut. Direktupphandling får användas då det är fråga om mindre belopp, eller om de andra upphandlingsformerna skulle kunna kosta för mycket med hänsyn till upphandlingens storlek, eller om det är fråga om brådskande fall eller då synnerliga skäl föreligger. I det här aktuella fallet har, trots beloppets storlek, inte ett formaliserat anbudsförfarande skett. Man har tagit några underhandskontakter med andra tänkbara uppdragstagare, men i former som inte uppfyllt de krav som ställs enligt gällande bestämmelser. Mot denna bakgrund utrycker ett enhälligt konstitutionsutskott kritik för handläggningen inom Näringsdepartementet. Med hänsyn till storleken på uppdraget borde en förfrågan ha gått även till andra eventuella uppdragstagare för att konkurrensen skall anses tillfredsställande och för att kraven på affärsmässighet och objektiv behandling skall vara tillgodosedda. Vidare påpekar utskottet att detta borde ha inneburit att Näringsdepartementet hade upprättat att skriftligt förfrågningsunderlag, så att även inte tillfrågade intressenter hade haft möjlighet att få del av underlaget och lämna anbud. Utskottet understryker i sitt betänkande också vikten av att allt av betydelse som förekommit i ett upphandlingsärende dokumenteras väl. Så har inte skett. Anteckning har inte gjorts i acceptabel omfattning. Det har inte förts anteckning om vad som förekom i samtal med andra företag. Det förtjänar också påpekas att det har varit svårt att få fram uppgifter från departementet. Vid upprepade tillfällen har konstitutionsutskottet begärt svar på ett antal i sammanhanget relevanta frågor utan att tillräckligt nöjaktiga besked kunnat ges. Det har alltså varit svårt att få fram uppgift på exempelvis vilka som äger det aktuella företaget. Det har varit svårt att få fram närmare uppgifter om anbudsförfarandet och en precisering av uppdragen. Man kan ställa sig frågan varför det har tagit sådan tid. Det kan man ha olika uppfattning om, men uppenbart är att det inom departementet funnits ett motstånd mot att ge besked till riksdagens granskningsutskott, konstitutionsutskottet, på de frågor som har ställts. Herr talman! Jag vill påpeka att utskottet varit enhälligt i sin bedömning. Jag noterar detta med tillfredsställelse. Med hänsyn till uppgiftens art skulle man kunna ställa sig frågan varför inte departementet anställde någon eller några för att utföra de begärda tjänsterna. Av en uppdragsformulering framgår att uppdraget skulle motsvara en heltidstjänst under viss tid, och att en viss namngiven person skulle svara för minst två tredjedelar av detta arbete. Nu valde man i stället upphandlingsformen. Då är det nödvändigt att gällande bestämmelser följs.

Herr talman! Hösten 1992 beställde riksdagen ett ROT-program av regeringen. Det uppfattades så här i huset, och det uppfattades så i omvärlden, inte minst av byggbranschen. Men när budgetpropositionen framlades kom regeringen i stället med ett avvecklingsprogram när det gällde Detta anmälde jag till konstitutionsutskottet i januari. Varför? Jo, dels fanns det naturligtvis väldigt starka sakliga skäl för att sätta ett rejält ROT-program i sjön med tanke på den arbetslöshet som finns och fanns i byggbranschen. Vidare hade jag också den uppfattningen att det är regeringens sak att verkställa de meningar som riksdagen har gett den till känna. Nu har riksdagen ändå, på egen hand, utformat ett ROT-program. Det är inte idealiskt. Det är inte så bra som det borde vara, men det är ändå ett ROT program. Så i praktiken har riksdagen hävdat sin ställning gentemot regeringen. Men jag tycker ändå att det hade varit på sin plats att konstitutionsutskottet också hade understrukit vikten av att regeringen följer de beslut som fattas här i kammaren. Det är ett anständighetskrav, skulle jag vilja säga.

Herr talman! Statsrådens innehav av värdepapper har redan berörts i debatten, men alltjämt finns det konstitutionella aspekter som ytterligare behöver beröras. Den granskning som har genomförts i år kan väl sägas vara en uppföljning av tidigare års granskning på detta område. Faktiskt har konstitutionsutskottet under de senaste 15 åren med jämna mellanrum lagt ned ett omfattande granskningsarbete beträffande statsråds innehav av värdepapper och de problem som därmed kan uppstå vid utövningen av regeringsmakten. Jag är ganska övertygad om att vi ifrån konstitutionsutskottets sida kommer att fortsätta detta granskningsarbete. Vi måste ju se vad regeringen kommer att göra av de olika förslag som nu redovisas i konstitutionsutskottets betänkande. Precis som tidigare har sagts redovisade utskottet vid 1983/84 års riksmöte gällande praxis för statsråds förmögenhetsinnehav. Vikten av att hävda statsrådstjänstens integritet och betydelsen av att iaktta jävsbestämmelserna betonades då i konstitutionsutskottets betänkande. 1978/79 slog KU med skärpa fast statsministerns ansvar för att statsråden uppfyller kraven i 6 kap. 9 § andra stycket i regeringsformen. Herr talman! Till det sistnämnda skall jag återkomma eftersom det måste tillmätas särskild betydelse vid en konstitutionell granskning av hithörande frågor. Den granskning som utskottet nu genomfört om statsråds innehav av värdepapper och därmed sammanhängande komplikationer i regeringsarbetet är utan tvivel en av de viktigaste som gjorts på det här området. Frågan har kommit att ställas på sin spets genom att Sverige i dag har den aktietätaste regeringen någonsin i modern tid. Utskottets arbete har förvisso tagit lång tid, men också satt tydliga spår i regeringsarbetet. Det visar hur nödvändig och viktig debatten om statsråds aktieinnehav varit, inte minst med tanke på de många jävsliknande situationer som bevisligen uppstår i samband med regeringsbesluten och vid förberedelse av dessa. Den omfattande samhällsdebatt som KU:s granskning av statsrådens aktie och förmögenhetsinnehav redan initierat har faktiskt haft det goda med sig att Carl Bildts regering börjat få upp ögonen för problemen. Först försökte man sopa problemen under mattan. Det är först i efterhand som Carl Bildt, om än motvilligt, medgivit att statsrådens aktieinnehav är till förfång för regeringsarbetet och att ständigt jävsliknande situationer uppstår. Sett mot den bakgrunden ter sig majoritetens skrivningar i betänkandet som mycket märkliga. Man tvingas konstatera att problem i regeringsarbetet kan följa av att statsråd innehar stora poster av värdepapper. Därefter nöjer man sig med att ange vissa vägar för hur dessa frågor skall lösas för framtiden, men man vägrar att ta ställning till granskningsärendets konstitutionella kärnfrågor. I majoritetens skrivningar varken ställs eller besvaras frågan om statsministern tog för lättvindigt på sin uppgift som regeringsbildare. Majoriteten avstår från att besvara frågan om statsråden uppfyller kraven i 6 kap. 9 § i regeringsformen. Majoriteten avstår från att besvara frågan om statsråden till följd av sina personliga ekonomiska intressen iakttagit den försiktighet som varit påkallad i jävsfrågan. Det är mycket komprometterande, enligt min mening, att utskottsmajoriteten avstått från att besvara dessa frågor i sina skrivningar. Vid regeringsbildningen åligger det ju statsministern att försäkra sig om att de blivande statsråden verkligen uppfyller de krav som ställs i 6 kap. 9 § i regeringsformen. Statsministerns ansvar är detsamma oavsett om det rör sig om en enpartiregering eller om det är fråga om en koalitionsregering. Detta insåg inte Carl Bildt när han bildade sin regering. Utfrågningarna visar att Carl Bildt inte fullt ut var medveten om detta sitt ansvar när han bildade sin regering. Vår granskning har klart visat att Carl Bildt tog alltför lätt på sin uppgift som regeringsbildare. Statsministern kan naturligtvis inte undgå allvarlig kritik för att ha brustit i dessa avseenden. Carl Bildt brast också i omsorg när han utsåg Per Westerberg och Ulf Dinkelspiel till statsråd för närings och handelspolitiska frågor. Han borde ha kunnat förutse, just med anledning av deras stora aktieinnehav, att de skulle tvingas avstå från att delta i ett stort antal regeringsärenden på grund av jäv och osäkerhet om jäv. Carl Bildt måste ha insett att såväl Per Westerberg som Ulf Dinkelspiel i hög grad också riskerade att behöva delta i beslut gällande bolag där de samtidigt hade intressebindningar. Vid utskottets granskning har det framkommit att sådana olyckor också inträffat i flera fall. Sådana olyckor får alltid negativa konsekvenser när de blir kända. Allmänhetens förtroende för statsråden och deras ämbeten skadas. Blotta misstanken att statsråd inte kan hålla isär egna ekonomiska intressen från landets intresse, som de är satta att tjäna, är allvarlig. En sådan situation står faktiskt inte i samklang med 6 kap. 9 § regeringsformen vars syfte just är att värna om statsrådens integritet. Genom utskottets granskning är det fullt klarlagt att regeringens arbete försvåras av några statsråds stora aktieinnehav. Det påverkar beredningsarbetet inom regeringskansliet menligt, vilket inte är bra; i näringsministerns fall t.ex. är det inte bra för svensk industri och svenska näringar. Detta borde ha stått klart för Carl Bildt när han utsåg Per Westerberg till industriminister. Folket måste kunna lita på att ett statsråd alltid med oväld handlägger varje ärende. Det får inte finnas minsta tillstymmelse till hänsyn till privata intressen. Jag tror därför att det är utomordentligt svårt för statsråd att ha en aktieportfölj av betydelse. Detta gäller särskilt närings och utrikeshandelsministern som varit föremål för granskning, men kan naturligtvis gälla fler ministrar i Carl Bildts regering. Vi har kommit fram till att Per Westerberg och Ulf Dinkelspiel till följd av sina personliga intressen i vissa företag inte iakttagit den försiktighet som varit påkallad i jävsfrågan. Därför kan inte heller dessa båda statsråd ungdå kritik i detta avseende. När det gäller jävsfrågan framgår det tydligt vid granskningen att framför allt näringsministern mycket dåligt satt sig in i de regler som gäller. Han har vid utfrågningarna gjort gällande att det ur jävssynpunkt går att göra skillnad mellan s.k. rutinärenden och andra ärenden. Detta är inte korrekt. Jäv är jäv, även om det rör ett ärende av rutinkaraktär. Det borde naturligtvis näringsministern veta. Även om ett ärende inom regeringen handläggs enligt fastställd praxis bör inte statsrådet delta i handläggningen. Det har Per Westerberg gjort. Näringsministern skulle nog må bra av att självmant göra ett besök hos regeringens särskilt inrättade myndighet, Etikkommittén, för hithörande frågor. När det gäller framtiden och vad som behöver göras för att förhindra att dagens problem uppstår i regeringsarbetet på grund av statsrådens stora aktieinnehav är vi ganska samstämmiga i utskottet. Vi är överens om att något generellt förbud för statsråd att inneha aktier eller annan egendom inte bör utfärdas. I den socialdemokratiska reservationen görs dock på denna punkt en klar och viktig markering. Vi slår fast att vissa statsrådsposter har en sådan karaktär att ett aktieägande inte är förenligt med uppdraget. Bakom det ställningstagandet finns ett gediget sakmaterial som bl.a. bygger på tidigare regeringsbildares erfarenheter på grund av deras långvariga regeringsarbete. Mycket talar för att t.ex. förvaltningslagens regler som regeringen tillämpar men inte lyder under inte är tillräckligt långtgående i det här avseendet. Bengt Hult, var inne på liknande tankegångar när han besvarade frågor inför utskottet. För framtiden bör det vara regel att statsråd överlämnar sina aktier till en oberoende extern förvaltning. Att i detta sammanhang överlämna värdepapperen till en förvaltare med vilken statsrådet har ekomiska intressebindningar eller nära familjeband anser vi vara klart olämpligt. Utskottet har tagit del av de regler för extern förvaltning av regeringsledamöters förmögenheter i form av s.k. blind trust som förekommer bl.a. i Canada och USA. Vi föreslår att regeringen skyndsamt utreder om ett system med blind trust kan införas i Sverige. Ett sådant system skulle lösa de problem och jävsliknande situationer som i dag ständigt uppstår i regeringsarbetet så långt vi kan se. När det gäller redovisningar av olika intressebindningar o.dyl. kan det finnas skäl att studera de norska reglerna, förutom dem som gäller i Canada och USA. Herr talman! Sakligt sett kan man inte komma till någon annan ståndpunkt än att statsminister Carl Bildt tagit för lätt på sin uppgift som regeringsbildare. Han har helt enkelt inte levt upp till sitt ansvar för att statsråden uppfyller kraven i 6 kap. 9 § andra stycket i regeringsformen. För detta riktar vi allvarlig konstitutionell kritik mot statsminister Carl Bildt.

Herr talman! Den granskning som genomförts när det gäller stora aktieinnehav hos flera av statsråden har lett till en insikt om att det funnits komplikationer i regeringsarbetet och att regeringsarbetet har störts av dessa förhållanden. I ett stort antal fall har statsråd, för att undvika risk för jäv, ansett det nödvändigt att avstå från att delta i beslut. Från den 5 oktober 1991 till den 28 januari 1993 rör det sig om 501 fall. Ändå är vi inte säkra på att ha hittat alla fall. Det rör sig om i storleksordningen 100 ärenden per minister. För att i tid kunna upptäcka risken för jävssituationer har man i regeringen tvingats upprätta en omfattande byråkratisk procedur för kontroll av vilka regeringsärenden som är på gång och vilka ministrar som eventuellt har aktier. Man har också tvingats inrätta en särskild etikkommitté. Den har i uppgift att ge statsråden riktlinjer som statsråden skall följa i förvaltningen av sina förmögenheter. Enligt min bedömning har förtroendet för regeringen rubbats på grund av de stora aktieinnehav som en del statsråd har. Det är i huvudsak tre lagrum i grundlagen som reglerar dessa förhållanden: förvaltningslagens regler om jäv, 6 kap. 9 § regeringsformen och insiderlagen. Stora förmögenhetsinnehav och särskilt stora aktieinnehav kan vara förknippade med makt över företagsstyrelser och företagsinvesteringar och därmed över delar av samhällsutvecklingen. Ett relativt litet skikt människor i vårt land kontrollerar större privata aktieposter och har därigenom en makt över samhällsutvecklingen som människor med små eller inga förmögenheter inte har. När en stor aktieägare blir statsråd tillförs den här aktieägaren ytterligare en maktposition.

Däremot kan man i allmänhet ha kommit i en sådan konflikt att förtroendet rubbats. För att undvika att förtroendet för ett statsråd rubbas eller att vederbörandes opartiskhet ifrågasätts och regeringsarbetet försvåras bör det vara en huvudregel att aktieinnehav eller andra värdehandlingar som har direkt bindning till ett eller flera enskilda företag helt enkelt avyttras innan statsrådet tillträder på sin post. Den här åtgärden bör enligt vår mening också gälla närstående -- hustru resp. make och barn. Mindre aktieinnehav medför givetvis ett mindre hot för ett rubbat förtroende. Var gränsen för ett mindre aktieinnehav skall dras får bestämmas från fall till fall. En lämplig gräns skulle kunna vara i storleksordningen ett eller ett par basbelopp. Om regeringen vill undvika gränsdragningsproblematiken och vara säker på att opartiskheten inte infrågasätts bör givetvis också små aktieposter avyttras. Det torde vara en mindre uppoffring att avyttra ett mindre aktieinnehav än ett stort aktieinnehav. Den här beskrivna ordningen kan i framtiden naturligtvis komma att ersättas av någon form av extern förvaltning -- s.k. blind trust, som vi tidigare varit inne på i debatten. Det innebär att statsråd och närstående inte har insyn i hur förmögenheten förvaltas. Med den förvaltningsform som regeringen för närvarande har finns det en sådan insyn. Ännu har vi inte sett någon utredning som visar att det är möjligt att genomföra s.k. blind trust i Sverige. Jag menar att man skyndsamt bör genomföra en sådan utredning. Det har för övrigt vi i Vänsterpartiet motionerat om här i riksdagen. Statsrådens förmögenhetsförhållanden och ekonomiska intressen bör i övrigt registreras vid inträde i regeringen. Därefter bör man också registrera de förändringar som inträffar. Registreringen skall givetvis också gälla närstående. För statsråden bör också innehav av andra uppdrag och t.ex. pensionsutfästelser från tidigare verksamhet registreras. Jag instämmer i huvudsak i den kritik som Kurt Emellertid har jag en meningsyttring, där jag föredragit en annan formulering. Jag vill inte skilja på de olika statsrådens ställning när det gäller aktieinnehav. Jag tycker att det borde vara rimligt att samtliga statsråd valde att förvalta sina förmögenheter i en s.k. blind trust. Till dess att vi har uppnått en sådan ordning bör innehaven kunna avyttras. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till min meningsyttring vad gäller punkten 10 a.

Herr talman! Debattordningen blir litet lustig. Frågan om statsråds aktieinnehav och värdepapper har vi ju behandlat i ett flertal olika replikomgångar redan under den första punkten. Därför kan jag fatta mig relativt kort nu. Vad vi här debatterar är självfallet i vilken utsträckning statsråden har levt upp till vad som sägs i 6 kap. 9 § andra stycket regeringsformen -- att statsråd inte får inneha uppdrag eller ägna sig åt verksamhet som kan rubba förtroendet för dem. Det är alltså statsrådens integritet som det är fråga om. Här har alltså tagits upp ett enda problem, nämligen i vilken utsträckning statsråd är innehavare av värdepapper eller äger aktier. Men naturligtvis kan också många andra problem uppstå som kan försätta statsråd i konfliktsituationer. Man kan ha starka intressen genom att vara lierad med en organisation av något slag. Det kan finnas pensionsutfästelser med i bilden. Kort sagt: Det finns en rad olika områden som kan göra att statsråds integritet kan ifrågasättas, och det får naturligtvis icke ske. Här har emellertid det hela, som sagt, koncentrerats till aktieinnehavet -- ett av problemområdena i det här sammanhanget. Från socialdemokratisk sida har man försökt göra att stort nummer av detta. Men för att ge saker och ting de rätta proportionerna kan följande sägas. Den socialdemokratiska oppositionen vill inte att det slås fast att det på något sätt skulle vara diskriminerande att äga delar av svensk industri och att inneha värdepaper. Istället gäller det ju att förhindra att misstanke uppstår om att något statsråd skulle agera i egen sak. 1993 har det förekommit 20 392 regeringsärenden. Näringsminister Per Westerberg har avstått i 94, Ulf Statsministern har avstått i 100 fall. Då måste väl statsministern vara en riktig hejare när det gäller aktieinnehav. Statsministern har redovisat att han äger 66 Nobelaktier och att hans son vid dennes födelse fick 10 aktier i Investor. Detta kan förvisso knappast vara av en sådan omfattning att det på något sätt skulle ens verka diskriminerande. När det gäller de statsråd som det här är fråga om och som har litet större innehav -- Per Westerberg, Ulf Dinkelspiel och Margaretha af Ugglas -- kan det sägas att de har lämnat över sitt aktieinnehav till extern förvaltning. Därmed kan de inte på något sätt själva påverka någonting när det gäller dessa papper. Mot denna bakgrund ter sig naturligtvis den socialdemokratiska reservationen minst sagt märklig. Det är en sak att den här problemställningen aktualiseras. Det är bra att så sker. Men sedan närmar man sig vad som i den tidigare debatten kallats för personförföljelse. Det gäller då Per Westerberg och Ulf Dinkelspiel. Det sägs att Carl Bildt skulle ha tagit för lätt på sin uppgift när han utsåg Per Westerberg till näringsminister -- inte till industriminister, en felsägning som Kurt Ove Johansson råkade göra -- Det är naturligtvis alldeles uppåt väggarna när Socialdemokraterna agerar på ett sådant sätt. Det är ett misstänkliggörande, som vi har kommit fram till förut. Det är ett försök att bygga upp en mytbildning, som inte är acceptabel. Det hör dessutom till saken att de ärenden där man skulle ha kunnat ifrågasätta Per Westerbergs integritet till största delen inte handläggs inom hans departement utan inom andra departement, kanske i första hand Finansdepartementet. När man från socialdemokratisk sida försöker göra gällande att majoriteten skulle vara ointresserad av denna problematik, gör man sig naturligtvis skyldig till ett helt felaktigt påstående. Majoriteten säger i det betänkande som vi nu debatterar klart och tydligt att det är ''lämpligt att regler utformas för hanteringen av jävsfrågor i regeringsärenden som riktar sig direkt till regeringen''. Vidare kan man tänka sig att sätta upp en beloppsgräns som reglerar själva deltagandet. Man konstaterar dock att jävssituationen aldrig helt kan förebyggas. Därför säger majoriteten också att bestämmelserna bör ses över och blind trust införas, av den typ som finns i Canada och USA. Norge nämns också som ett intressant land, där man har försökt komma till rätta med problemen. Man stryker också under att andra intressebindningar kan komma in i sammanhanget och att det gäller att försöka värja sig emot dem. Kort sagt vill jag konstatera att Socialdemokraterna i den här reservationen har gått till stora överdrifter. Man kan säga att det är bra att frågan har kommit upp, men det finns också all anledning för oss att se till att det inte blir några överdrifter när det gäller resonemang av den här typen. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Birger Hagårds anförande visar än en gång hur enormt lätt regeringspartierna tar på problematiken i den här viktiga frågan. Jag reste i mitt inledningsanförande tre frågor som utskottsmajoriteten har vägrat att över huvud taget gå in på. Det är tre viktiga konstitutionella frågor, som det hade varit rimligt att KU som granskningsutskott hade tagit tag i. Vi har gjort det i den socialdemokratiska reservationen. Utskottsmajoriteten har egentligen bara nöjt sig med att försöka skriva saker som skulle kunna få betydelse för de här frågorna i framtiden.

Det framgick så tydligt vid de utfrågningar som vi hade med Carl Bildt inför konstitutionsutskottet att det förhöll sig på det sättet. Carl Bildt sade helt enkelt att ansvaret i det avseendet också till viss del skulle vila på de partiledare vars partier ingår i den nuvarande koalitionsregeringen. Jag hävdar att det inte finns något stöd för detta i regeringsformen, som är fullständigt klar på den punkten. Det är alltså statsministern som vid regeringsbildningen har ansvaret för att statsråden verkligen svarar emot 6 kap. 9 § i regeringsformen. Detta kommer Birger Sedan försöker Birger Hagård förlöjliga den socialdemokratiska reservationen genom att säga att statsministern ju bara har något hundratal aktier. Men det som är intressant är att statsministern trots detta har avstått från att delta i 100 beslut. Det visar bara hur ogenomtänkt frågan om aktieinnehavet varit när Carl Bildt har försökt tackla den.
Herr talman! Kurt Ove Johanssons position blir inte starkare därför att han upprepar sig. Jag konstaterar än en gång att statsministern självfallet har det konstitutionella ansvaret för att bilda regering. Varken Carl Bildt eller någon annan har ett endaste ögonblick försökt att förneka detta. Däremot fastslog han vid en utfrågning att han naturligtvis konsulterar de andra partiledarna i en koalitionsregering. Men inget tvivel skall råda om att det konstitutionella ansvaret ligger hos statsministern -- det är helt givet. Det kan också konstateras att inte någon regering tidigare har tagit fasta på den här problematiken så som den nuvarande regeringen har gjort. Denna regering har satt till en särskild etikkommitté. De statsråd som har ett aktieinnehav har deponerat detta för extern förvaltning. Man har från början varit klart medveten om de problem som kunnat uppstå. Att statsministern har avstått från att delta i olika ärenden beror på att man nu vill ha helt klarlagt vilka regler som skall finnas för framtiden. Det finns inga särskilda regler i dagsläget, utan det är förvaltningslagens relger för jäv och insiderlagen som man har att falla tillbaka på i det här sammanhanget. Det är angeläget, precis som har sagts i utskottets betänkande, att få fram nya regler för framtiden. Men inte någon regering har tidigare tagit fasta på den här problematiken så som den nuvarande regeringen har gjort. Det har tidigare funnits flera regeringar där personer har haft rätt stora aktieinnehav av olika slag. Inte ens Hjalmar Branting på sin tid var barskrapad. Det fanns en utrikesminister som hette Knut Wallenberg som inte heller var barskrapad. I den förra socialdemokratiska regeringen fanns också statsråd som lämnade sina aktier till extern förvaltning. Detta är inte något nytt, men det nya är att man nu på allvar har tagit itu med problematiken. Då kan vi gott vara utan misstänkliggöranden av olika slag.
Herr talman! Det kan i och för sig ha sitt intresse att Birger Hagård och jag är överens om att statsministern har ansvaret för att regeringsledamöterna svarar upp mot 6 kap. 9 § regeringsformen när han bildar regering. Men vad vi diskuterar är inte Birger Hagårds uppfattning i denna fråga, utan vad vi diskuterar är vilken insikt som Carl Bildt hade i denna fråga när han bildade regering. Jag skall läsa upp ett par rader från det svar som statsministern gav mig när jag ställde de här frågorna vid utskottsutfrågningen. Han säger så här: ''Det yttersta konstitutionella ansvaret vilar alltid på statsministern, även om det skall tilläggas att i en koalitionsregering har det ansvaret i reell mening en något annorlunda karaktär.'' Jag hävdar, Birger Hagård, att statsministern har fel på den punkten. Det har inte någon betydelse om det är en enpartiministär eller om det är en flerpartiministär; statsministern har samma ansvar vid regeringsbildningen. Vidare vill jag nämna vad Carl Bildt ytterligare sade. Han sade: Men häri ligger ett ansvar också på ledarna för de övriga partier som ingår i regeringen. Jag hävdar att Carl Bildt har fel på den punkten. Birger Hagård och jag var ju överens om att det var statsministern som hade ansvaret, inte några andra partiledare som ingår i regeringen. Alltså har Birger Hagård här medgivit precis det jag sade, nämligen att statsministern vid regeringsbildningen inte till fullo insåg det ansvar som han hade som regeringsbildare. Det är detta som är särskilt intressant. Sedan vill jag påpeka att ni i majoritetsskrivningen på s. 54 medgett att aktieägandet ändå är ett problem för regeringen. Ni säger: ''Å andra sidan kan det vara till nackdel om ett statsråd på grund av onödigt strikta regler inte kan delta i regeringsarbetet i full utsträckning.'' Det visar att om Carl Bildt vid regeringsbildningen hade satt sig in i vad ett aktieägande hos statsråden skulle få för betydelse för regeringsarbetet, hade man naturligtvis inte hamnat i den situation som man nu har. Detta ger klara belägg för att den socialdemokratiska reservationen är stark.
Herr talman! Kanske inte fullt så stark som Kurt Ove Johansson så gärna vill tro. Självfallet kan ett aktieägande innebära problem för ett statsråd. Det är detta som vi har talat om hela dagen. Det har vi slagit fast gång efter annan. Det är därför vi över huvud taget har fått den här diskussionen och diskuterat frågan vid olika tillfällen. Men ingen tidigare regering har på allvar försökt göra något åt dessa problem. Det enda som inträffade var att man på sin tid redovisade statsrådens aktieinnehav. Det har skett vid olika tillfällen allt sedan 1976, vill jag minnas. När det gäller ansvaret är det här en strid om ord. Det konstitutionella ansvaret har naturligtvis ytterst statsministern. Ingen har ett ögonblick tvekat om detta. Däremot hade, det invände också Carl Bildt, andra partiledare ett reellt ansvar. Det är verkligheten som tränger på här. Kurt Ove Johansson vet lika väl som jag hur det går till att bilda en koalitionsregering. Man gör upp mellan partiledningarna. När det gällde att tillsätta statsråd är jag övertygad om att Olof Johansson, Alf Svensson och Bengt Westerberg i det här fallet har haft ett icke ringa inflytande på vilka personer som har valts att företräda dessa partier i regeringen. Det är det reella ansvaret, men det skall skiljas från det konstitutionella ansvaret. Det är den distinktionen Carl Bildt gör. Jag tycker att den är alldeles uppenbar för envar som vill tränga in i problematiken.

Herr talman! Till att börja med vill jag säga till Harriet Colliander att det inte är korrekt att det under den tid då Socialdemokraterna var i regeringsställning inte fanns några regler för regeringsarbetet när det gäller det fall som vi nu diskuterar. Precis som i dag fanns ju förvaltningslagens regler.

Man skall ju veta att insiderlagen kom till under den socialdemokratiska tiden. Om jag har förstått rätt så är det på samma sätt med insiderlagen som med förvaltningslagen, dvs. insiderlagen gäller inte för regeringens ledamöter, men den tillämpas ändå. Jag vill påminna Harriet Colliander om att även tidigare socialdemokratiska regeringar har redovisat sitt förmögenhetsinnehav. Det ligger i och för sig något i det som Harriet Colliander säger om att några större regelverk inte har sett dagens ljus under de socialdemokratiska regeringarna. Det kan måhända bero på att de problem som vi nu diskuterar i princip inte fanns då. Det är därför som det är litet fel av Birger Hagård att ta till brösttoner. Han sade att det inte finns någon tidigare regering som har gjort så fantastiskt mycket på det här området som den nuvarande regeringen. Men till detta har ju den här regeringen varit nödd och tvungen. Det finns alltså ingen tidigare regering som under modern tid har varit så aktiestinn som dagens regering. Jag kan försäkra Birger Hagård att även om man räknar med Brantings regering under 20-talet, överträffar den nuvarande regeringen alla tidigare kända, moderna rekord i fråga om aktiestinnhet. Därför är det inte så konstigt att den nu sittande regeringen har varit tvungen att vidta de åtgärder som den har gjort, vilket bara har styrkt den socialdemokratiska reservationen.
Herr talman! Jag är litet grand förvånad över Kurt Ove Johanssons språkbruk i detta sammanhang. Reservationen ger ju uttryck för att det förvisso inte är något fel i att äga aktier för statsrådens vidkommande. Men det förefaller som att detta inte är Kurt Ove Johanssons hjärtas mening. Han talade om ''aktiestinnhet'', samtidigt som han riktigt ville måla ut vad det är för farliga saker som man rör sig med. Till detta vill jag bara säga: Jag är tacksam och glad för att det finns kompetent folk i regeringen, som har erfarenhet av förvaltning av kapital. Regeringen har kanske inte varit alldeles nödd och tvungen att gripa sig an dessa problem. Men man har ansett det vara etiskt rimligt och lämpligt att göra det. Det är riktigt att förvaltningslagens och insiderlagens regler inte gäller för regeringens ledamöter. Regeringen vill dock ändå tillämpa dem i brist på de andra regler, som vi nu hoppas skall kunna skapas. Självfallet har regeringen varit intresserad av att själv gripa sig an denna problematik. Men det är alldeles givet att den agitation som har förts fram från den socialdemokratiska sidan när det gäller just dessa frågor har naturligtvis gjort det ännu mer angeläget för regeringen att klara ut detta en gång för alla. På det sättet blir det ju också litet lättare för framtida regeringar. Det kan tänkas att det någon gång i en -- som jag hoppas -- avlägsen framtid kommer en socialdemokratisk regering som består av riktigt goda aktieinnehavare och som blir hjälpta av de åtgärder som har vidtagits av den här regeringen.